Herr talman! Herr Bohman sade i sitt första inlägg någonting som jag gärna vill instämma i. Han beklagade att det varit så svårt att i vårt land föra en debatt kring de grundläggande utrikespolitiska principerna. Jag tror att det har varit mycket skadligt för utrikesdebatten över huvud taget att politiker inte vågat ge sig in i en sådan principdiskussion, så något gott har ändå Viggenaffären fört med sig; med regeringen på de anklagades bänk har vi lyckats få till stånd en mera avspänd debatt om vad vår neutralitetspolitik innebär. Jag kan i det sammanhanget inte se att det är något fel att det lämnas information om vad som förevarit i Viggenaffären också utanför det exklusiva sällskap som herr Bohman tillhör och som kallas utrikesnämnden. Herr Bohman uppmanade mig att gå hem och läsa historia, och i den mån jag får tid skall jag gärna göra det. Men när jag talade om att USA satte sina egna ideal och principer om staters självbestämmanderätt på undantag, behöver man egentligen inte gå så långt tillbaka i historien. Vad jag tänkte på var t.ex. Grekland, där USA uppenbarligen hade kunnat hindra vad som hände 1967, på Chile, på Vietnam, på Cypern, på Dominikanska republiken, etc. Jag nämnde också Israel som ett undantag, där USA har stött en demokratisk regim. Och jag behöver inte nämna USA:s insatser för att rädda demokratin i Europa under andra världskriget. Herr Bohman berörde också ett helt annat ämne, som har att göra med hur utrikesdebatten förs, och sade att den i alltför hög grad kommit att handla om tredje världens problem. Och han ville åberopa Gunnar Myrdal som vittne när han menar att det är en bluff att tala om den nya ekonomiska världsordningen. Jag tror att det är att läsa och förstå Gunnar Myrdal fel. För vad Gunnar Myrdal menade var att det är den klena uppföljningen från deras sida som skrivit under det här dokumentet i Förenta nationerna — dokumentet om ekonomisk rättvisa och hjälp från de rika till de fattiga — som gör dokumentet till en bluff, inte dokumentet i sig. Och den anklagelsen riktar sig också mot den svenska regeringen. Det gäller givetvis handeln med u-länderna, där Sverige inte varit mycket bättre än andra länder vad avser att upprätthålla restriktioner som är ett hinder för u-ländernas export. Det gäller biståndets omfattning, naturligtvis. Det får vi en särskild debatt om: Det gäller också kampen för frigörelsen i södra Afrika, där Sverige kunnat göra åtskilligt mer och där många gånger propåer från vår sida här i riksdagen har avslagits. Jag skulle mot den bakgrunden gärna vilja ställa ett par frågor till utrikesministern. En handlar just om utvecklingen i södra Afrika: Är det regeringens avsikt att inför den utveckling som nu pågår där göra allvar av det man ofta uttalat, nämligen att man vill stödja de fria afrikanska staterna i Sydafrikas närhet, dvs. stödja dem väsentligt mer än man hittills gjort? Är det regeringens tanke att man — trots vad en representant för den s.k. flyktingberedningen, som är regeringens organ i sådana här frågor, hade att säga i Dagens Nyheter — i fortsättningen skall ge stöd inte bara till den ena av Angolas befrielserörelser utan till alla? Och är det regeringens avsikt att stödja Angola när det området ganska snart blir en fri stat? Jag tycker också att det till sist vore bra om regeringen ville redovisa sin syn på de svenska investeringarna i Sydafrika. Jag tror att man från många håll, oberoende av vilken inställning man har i den frågan, finner det rimligt att i första hand den politiskt ansvariga myndigheten talar om hur de investeringarna skall ses i de utrikespolitiska sammanhangen.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö fick i början av februari ett svar på dessa frågor av handelsministern. Herr Werner har ännu inte, så långt . jag förstår, fattat innehållet i svaret. Vi har hela tiden sagt att det inte är fråga om att under krigstid leverera krigsmateriel. Det tillåter inte riksdagen. Vad som diskuterats är en helt annan historia, nämligen ett samarbetsavtal. Med hänsyn till att vi är helt på det klara med att man inte av fysiska skäl och inte heller av politiska kan fortsätta ett samarbete på samma sätt under krig som under fred har vi fått göra de arrangemang som jag har talat om och som finns i det förslag till avtal som det svenska företaget har lagt fram. Jag glömde inte, herr Antonsson, de försök som herr Antonsson gjorde att dra in den svenska energidebatten i denna diskussion. Jag hann inte ta upp dem. Jag skall emellertid göra det nu. Herr Antonsson frågade om det är förenligt med arbetet för fred och nedrustning med en stor satsning på en utvidgning av kärnenergianvändningen. Han frågade också om regeringen avser, med hänsyn till vår önskan att få till stånd nedrustning, att motsätta sig andra staters satsning på kärnenergin.

Ett av problemen är att det i de fredliga programmen kommer fram plutonium, men att ur det konstaterandet göra konklusionen som herr Antonsson gjorde om det svenska energiprogrammet är minst sagt långsökt. Det bidrag som vi kan ge till problemens lösning är att aktivt verka för internationella kontrollarrangemang av den typ som ambassadör Inga Thorsson har framfört förslag om i olika sammanhang. Herr Antonsson säger att om vi vidgar det svenska kärnenergiprogrammet så bidrar vi till en urholkning av ickespridningsavtalet — vi bidrar t.o.m. till att på sikt sätta det ur spel. Men i ickespridnings fördraget står ju att ingenting i fördraget skall hindra staterna från att utveckla kärnenergins fredliga användning. Vi kan inte hindra andra länder från en sådan fredlig utveckling, men vi kommer att fortsätta att aktivt verka, som det står i regeringsdeklarationen, för att de problem som uppstår — och de är sannerligen många, det vet vi — skall göras till föremål för en förbättrad internationell kontroll. Herr Ullsten frågar om vi skall stödja mer än en befrielserörelse i Angola. Jag kan bara svara att avsikten är att vi skall stödja Angola när det blir självständigt, men i avvaktan på denna självständighet skall man inte vidga biståndsverksamheten. Vi står ju snart inför ett annat problem, nämligen att flytta över biståndsverksamheten till det självständiga Angola. De andra frågor herr Ullsten ställde - om stöd till ytterligare några sydafrikanska stater — ber jag att få slippa att svara på, eftersom ansvaret för biståndsverksamheten ligger på ett annat statsråd. Låt mig sedan, herr talman, säga ett par ord om situationen i Portugal. Samtliga debattörer här har tagit upp den frågan, och vi har naturligtvis alla med en viss oro följt de senaste veckornas händelser. Jag tror att man skall ha klart för sig att det portugisiska folket länge har levt isolerat från yttervärlden och dessutom att andelen analfabeter i Portugal räknas till omkring 40 96.

Vi har fått mycket goda sådana kontakter med politiker, av vilka de flesta har levt i landsflykt under den gamla diktaturregimens tid. Alla dessa kontakter har lärt oss — i varje fall har de lärt mig — att den verkliga makten i Portugal inte har legat hos de politiska partier som är representerade i regeringen eller som har varit verksamma utanför regeringen. Den verkliga makten har hela tiden —- ända sedan revolutionen i april förra året — funnits hos de militära styrkornas ledning, nu det militära revolutionsrådet. Medlemmarna i detta revolutionsråd som vi också har haft kontakt med — även under de senaste dagarna — säger att de garanterar att det skall bli val, en ny författning och sedan val till ett parlament. De garanterar att det skall bli demokrati. Det är vad de utåt säger. Vi får avvakta och se om det blir så. Men att i denna situation, när vi upptäcker att den typ av demokrati som är på väg naturligtvis icke överensstämmer med vår välutvecklade demokrati, säga att nu tar vi vår hand ifrån vad som sker där, det är förhastat och jag vill varna för det. Jag skulle önska att alla ställde frågan om det är rätt att de krafter inom landet, som vi vet verkar för demokrati och för ökad social rättvisa, skall undandras vårt stöd.

Herr talman! Jag har ingen invändning i sak att rikta mot utrikesministerns skildring av situationen i Portugal och hans förhoppningar om vad som där skall hända. Möjligen skulle jag ha använt ett annat ordval. I stället för viss oro hyser jag djup oro för att de förväntningar vi har — att det verkligen skall bli ett val, en ny författning och demokrati - inte kommer att infrias. Jag har inte begärt att vi i det här avvaktande läget skall ta vår hand ifrån de goda krafterna där nere, långt därifrån. Vi har all anledning att fortfarande försöka utöva den indirekta påverkan på händelseutvecklingen som våra stödinsatser innebär. Men om vi ger bidrag och stöd för att utveckla demokratin — om än till en början bristfällig — och om våra förväntningar inte blir infriade därför att ett nytt förtryck ersätter det gamla, då är det klart att vi bör ompröva den svenska hjälpen till Portugal. Förutsättningarna för hjälpen har då brustit. Till herr Ullsten vill jag säga att jag ingalunda har missförstått herr Myrdal i hans Nobelföreläsning om The Equality Issue in World Development. Vad han kritiserar och vad jag apostroferade var just sättet att angripa detta väldiga problem som behandlas i FN och utgjorde föremål för hans föreläsning. Sedan ställde jag det intresse som deklarationen ägnar åt detta och andra liknande frågor mot den omfattning i vilken man skildrar andra Sverige närliggande problem. Jag var alltså ute efter — och den som lyssnade på mitt anförande måste ha fått det klart för sig — att påvisa obalansen både i den här utrikesdeklarationen och tidigare mellan det utrymme som ägnas världen och problem långt borta i fjärran länder och det intresse som visas vad som sker i vår omedelbara närhet. I dagens utrikesdeklaration sägs verkligen inte mycket om Europa och Norden, trots att det som händer i Europa och Norden i allra högsta grad angår Sverige och dess säkerhet. Det är viktigare nu än tidigare att analysera läget i vår närmaste omgivning därför att det här har hänt en del. Det är inte bara Murmanskbasens tillkomst och uppbyggnad som det är frågan om. Andra företeelser har kommit in i bilden och påverkat förutsättningarna för basen. I sin tur har detta påverkat Sovjets och andra staters intresse för hela det nordiska området. Vi har all anledning att i vårt land försöka analysera skeendet och få till stånd en fördjupad debatt. Det är, menar jag, av gemensamt intresse för både regering och opposition att söka klarlägga händelseutvecklingen och de faror som ligger däri. Vi behöver en högre beredskap både debattmässigt och i sak.

Herr talman! Herr utrikesministern sade att det var regeringens avsikt att t. v. inte satsa på mer än en av de politiska grupperingarna i Angola. Det var ett beklagligt svar, tycker jag. Dessutom strider det faktiskt mot ett riksdagsbeslut från förra året. Däremot tycker jag att det var positivt att herr utrikesministern sade att man avser att ge bistånd till det Angola som blir självständigt i höst. Jag förmodar att det finns en utrikespolitisk och inte bara en biståndspolitisk avsikt bakom det. Vi har alla betonat betydelsen av att stödja de fria afrikanska staterna i Sydafrikas närhet. Därför tycker jag också att svaret på min fråga om bistånd till de länderna — bortsett från det utrikesministern sade om Angola — var litet besynnerligt. Han sade ungefär så här: ”Det är inte mitt bord. Bistånd sköts av en annan avdelning inom UD.” Jag menar att det här i hög grad rör sig om utrikespolitik, och därför hade ett svar varit motiverat. Jag har missuppfattat herr Bohman. Han instämde med herr Myrdal, polemiserade inte mot honom och använde honom inte som tillhygge. Utmärkt, herr Bohman, men då måste väl också slutsatsen bli att vi kan räkna med moderata samlingspartiets stöd för en utvidgning av de svenska biståndsinsatserna, så att vi lever upp till de utfästelser som gjorts i Förenta nationerna i samband med den nya ”ekonomiska världsordningen”. Jag vill sedan, herr talman, ta upp en sak som vår nye kommunistledare, herr Werner i Tyresö, sade.

Herr Werner fortsatte: ”Den principen innebär således den fullständiga rätten för varje folk att självt bestämma över sin framtid och lösa detta på de vägar som folken själva väljer.” Jag skulle med anledning av dessa fina principer, komna ur den nye kommunistledarens mun, gärna vilja ställa ett par frågor till honom. Tycker herr Werner i Tyresö att den här principen om ”rätt att fritt avgöra frågan om sin sociala och politiska ordning” har gällt t.ex. i Tjeckoslovakien? Har den östtyska befolkningen ”den fullständiga rätten för varje folk att självt bestämma över sin framtid”? Har till sist Sovjetunionen enligt herr Werners mening respekterat ”alla staters — stora eller små — suveränitet, likaberättigande och territoriella integritet” och följt principen om ”förbud mot all inblandning i andra staters angelägenheter”? Här rör det sig, herr talman, om förhållanden i andra länder, och sådana frågor brukar kommunister inte vilja svara på. Jag tror ändå att det både för kammaren och för väljarna vore ganska klargörande att få veta om den här tolkningen av vad herr Werner sade är den riktiga.

Herr talman! Endast ett par synpunkter nu när den här diskussionen står inför sitt slut. Herr Antonsson och jag kan tydligen båda helt ställa oss bakom Inga Thorssons anföranden i FN och Genéve i fråga om kontroll av plutonium. Jag skulle tro att hela riksdagen ställer sig bakom dem. Men fru Thorsson har aldrig vänt sig mot den fredliga användningen av kärnenergi. Både hon och herr Antonsson vet att det kommer att byggas fler och fler reaktorer ute i världen. Vad hon har talat om är att hålla det plutonium som kommer fram ur dessa reaktorer under internationell kontroll. Detta är en stor och viktig fråga, som är delvis men inte slutgiltigt löst. För min del tvivlar jag inte på att världens stater kommer att tvingas att skaffa fram en sådan kontroll, med tanke på de stora risker som uppstår om man inte har detta plutonium under kontroll. Till herr Ullsten vill jag säga att det är klart att biståndsfrågorna hör till utrikespolitiken, men herr Ullsten vet mycket väl att vi har ett särskilt statsråd som är ansvarig för biståndspolitiken. Jag vill därför inte gärna lägga mig i biståndsdiskussionerna. Jag tycker inte att det vore riktigt. Jag vill emellertid förtydliga vad jag sade om Angola. Något beslut om att Angola skall bli ett programland föreligger naturligtvis inte — det får vägas och värderas. Men vi har utgått ifrån att den hjälp vi hela tiden givit befrielserörelserna i de tre f.d. portugisiska kolonierna om möjligt skall överflyttas till hjälp till ländernas uppbyggnad när befrielserörelserna övertar ledningen av länderna. Så har skett när det gäller Guinea-Bissau. Till herr Werner vill jag säga att jag här har det svar herr Werner fick den 4 februari. Där är principerna för krigsmaterielexport resp. principerna för samarbetsavtal redovisade.

Herr talman! Det var en tid i Europa då några länder skyllde allt ont och alla kriser på judarna. Judarna konspirerade över nationsgränserna, sade man, de förtryckte människor som kom i deras väg, de ville förslava andra folk och förstöra främmande kulturer. Därför skulle judarna försvinna eller åtminstone tuktas. Därför var kampen för fred och rättvisa förbunden med kampen mot det judiska folket. Så löd läran från Hitlers Tyskland och den spreds med både stridsvagnars makt och propagandans hets. Den drev sex miljoner judar till förintelse, den förde världen till storkrig, den lade Europa i ruiner. Sådan är antisemitismen. Nu är en tid när ett stort antal länder skyller mycket ont och många kriser på den judiska nationen. Israel konspirerar mot andra länder, heter det. Israel är en imperialistisk statsbildning. Israel vill förtrycka sina grannar och förslava de folk som kommer i dess väg. Israel söker förstöra främmande kulturer och andras religion. Därför skall Israel försvinna eller åtminstone tuktas. Därför är kampen för fred och rättvisa förbunden med kampen mot den judiska staten. Så lyder läran från FN:s generalförsamling i höstas, från UNESCO och några andra internationella sammanslutningar. Idén om den judiska statens fördärvlighet skall spridas med vapenmakt och propaganda, med politiskt tryck och oljans förmåga att övertala. Den kan driva några miljoner judar till förintelse, den kan drabba ännu fler araber med nya katastrofer, den kan föra världen till randen av ett nytt storkrig, den kan lägga Mellersta Östern i ruiner. Sådan är antisionismen. Judarna har alltid nyttjats som syndabockar för faror och olyckor. I Nr 40 århundraden har man skyllt mänsklighetens gissel på det judiska folket: Onsdagen den massjukdomar, naturkatastrofer, inflation och krig. I dag har den judiska 19 mars 1975 staten blivit en sorts syndabock i det mellanfolkliga samarbetet. Internationella konferenser domineras av attacker mot Israel. Man skyller — Utrikes-, handels Mellersta Österns olyckor på sionismen och på idéer som sägs vara för — och valutapolitisk bundna med sionismen. debatt Att söka utplåna en grupp inom det egna folket var 1930 och 1940 talens mest förfärande bidrag till den tidens laglöshet. Att söka utplåna en nation är vår tids mest extrema uttryck för en internationell laglöshet. Antisemitismen var något mer än kamp mot judarna: den var en attack mot demokratin som styrelseform, ett förebud till olyckor som skulle drabba många fler än judarna. Hetsen mot Israel i dag är ett angrepp mot den enda demokratin i Mellersta Östern och ett hot mot den kanske mest vitala folkstyrelsen i världen. För 40 år sedan slöt de flesta ögonen inför vad som skulle komma: Så stor är inte faran för judarnas existens, så bokstavligt får man inte läsa texterna från judarnas fiender. I dag säger de förståndiga till oss: Så allvarligt är inte hotet mot Israels framtid, så bokstavligt skall vi inte läsa PLO:s program eller arabledares proklamationer. Med det vill jag långt ifrån likställa arabstaternas politik mot Israel i dag med nazismens förföljelse av judar. Skillnaderna är flera och delvis fundamentala. I Palestina handlar det i hög grad om att två folk gör anspråk på samma stycke territorium. Många av oss har länge ansett att de arabiska palestinierna har rätt att forma en stat, eller del av en stat, bredvid Israel och i fred med Israel. Ingen tror heller att det är antisemitismens fördomar som är den enda eller ens den främsta drivkraften i kampanjen mot Israel. Men likheterna är också många, och de tränger sig på. Åter står några miljoner judar inför hotet om utplåning. Åter utmålas en del av det judiska folket, israelerna, som skulden till förnedring som drabbat många andra. Åter vill man dämpa omvärldens solidaritet med de utsatta genom en blandning av diplomati och utpressning. De likheterna är tillräckliga för att många av oss skall känna den djupaste oro inför de senaste årens händelser. En väldig upprustning efter oktoberkriget 1973 präglar Mellersta Östern. Allt större resurser i både Israel och arabstaterna används för försvar och krigsförberedelser. En fredlig lösning förutsätter däremot att alla stater och folk i regionen erkänner varandras rätt att leva inom säkra och erkända gränser. På den grundvalen bör direkta förhandlingar föras mellan parterna om hur gränser skall dras och säkerheten tryggas. Steg-för-steg-uppgörelser kan föra området till en sådan fred, men bara om de länder som ingår i sådana överenskommelser avskriver kriget som ett medel att nå sina mål. Några strategiskt viktiga områden kan demilitariseras, och gränserna mellan länderna bör öppnas för varor, idéer och människor. Samverkan mellan folken i Mellersta Östern kan föra området till en dramatisk utveckling 51 av jordbruk, industri och sociala reformer. En sådan framtid förutsätter självfallet att Israel som en judisk nation erkänns av sina grannar och av palestinierna. Den kräver troligen också att palestiniernas nationella ambitioner förverkligas i en palestinsk statsbildning vid sidan av Israel. Den innebär vidare att Jerusalem förblir en enad stad och Israels huvudstad men samtidigt en stad öppen för palestinier och för alla trosbekännare. Detta är en vision av Mellersta Östern i varaktig fred. Dit kan avståndet i dag tyckas oändligt. Vad vi nu i stället ser är hur t.o.m. de mest extrema av arabiska rörelser, som ständigt arbetar för ett nytt krig i Mellersta Östern, får ett oväntat stöd av många länder. PLO:s program är känt. Palestina skall bli arabiskt — ingen plats för Israel. Sionismen är olaglig. Terrorn är kärnan i befrielsekriget. Bara de judar som fanns i Mellersta Östern före 1917 skall få bli medborgare i det nya Palestina. Den överväldigande majoriteten av judarna har kommit efter 1917 och skall alltså försvinna på det ena eller andra sättet. Det är innebörden av några paragrafer i PLO:s program. Sverige röstade för att denna organisation skulle delta i debatten i FN:s generalförsamling. Sverige röstade inte emot att PLO blev permanent observatör i FN. Sverige röstade inte ens emot en Palestinaresolution som inte med ett ord nämnde Israel. En sådan resolution är en symbolisk krigsförklaring mot den judiska staten; Sverige lade ner rösten. De motiveringar som regeringen gett till detta är att PLO är ”Palestinaarabernas mest auktoritativa talesman”. Utrikesministern sade dessutom i höstas att PLO:s deltagande i FN skulle ”underlätta en fredlig lösning av Mellanösternkonflikten”. I ett par debatter i höstas ställde jag frågan: Hur kan man stödja freden genom att stärka dem som önskar krig? ”Sverige säger att Israel måste finnas kvar — ger sedan sitt stöd åt en organisation som kräver att Israel skall krossas. Sverige ansluter sig till FN-resolutionen 242 — röstar sedan för en terrorgrupp som frenetiskt avvisar denna resolution. Sverige önskar fred och säkra gränser i Mellersta Östern — uppmuntrar sedan en grupp politiker som har som huvudmål att förhindra fred mot Israel.” Kanske inbillade sig regeringen i höstas att PLO skulle bli mer sansat och gå med på fredliga överenskommelser. Det framstod redan då som illusioner. Nu måste väl också utrikesministern inse att de förhoppningarna är grusade.

Det här är alltså uttalanden efter det att Arafat varit i FN. Vid massor av tillfällen har han kategoriskt förklarat att en judisk nation inte skall få finnas. Hur kan statsrådet påstå att stöd till den mannen och den organisationen kan ”underlätta en fredlig lösning”? Egypten och Israel är just nu inne i svåra förhandlingar om en ny deluppgörelse om Sinai. Var och en som önskar fred i Mellersta Östern hoppas naturligtvis att en överenskommelse under de kommande dagarna skall leda till ökad stabilitet i området. Men PLO vill inte fred eller stabilitet och försöker därför sabotera de samtal som leds av Henry Kissinger. Arafat har under några månader påstått att han är motståndare till terrorism. PLO — som är ansvarigt för flygplanskapningar, massakern vid olympiaden i Mänchen, mördandet av skolbarn i Maalot och många andra aktioner — har ett tag försökt svepa sig i oskuldens vita dräkt. Den svenska regeringen tycks ha trott på det kostymnumret. För två veckor sedan visade man åter sitt rätta ansikte. En grupp terrorister från al Fatah, vars ledare är Arafat och som utgör den viktigaste organisationen i PLO, kastade sig i land vid Tel Aviv och dödade ett antal oskyldiga civila i och utanför ett hotell i centrum av staden. I en rad uttalanden från olika företrädare för PLO har vi fått läsa varför man dödade i Tel Aviv. Abu Ayad - nummer två i rang i al Fatah — förklarade att beslutet om attacken hade fattats på högsta nivå inom PLO:s beslutande organ. I den syriska radion meddelade PLO: ”Denna operation avsåg att underminera dr Kissingers nuvarande uppdrag och följaktligen att underminera politiska manövrer i regionen.” Ledaren för PLO:s politiska avdelning sade i en algerisk tidning, att vår kamp kommer ”i en särskild fas att bli extremt våldsam”. PLO:s representant i Paris förklarade att den palestinska revolutionen är inbegripen i ”en väpnad kamp i de ockuperade områdena ”. Arten av den retorik som PLO nu söker stimulera kan vi förstå om vi lyssnar till radiostationen Palestinas röst, Kairo, den 6 mars: ”Den här gången kom de från havet med gevär och handgranater. Vi ska komma från havet, från bergen och från slätterna. Vi ska komma från varje hörn och varje gata. Det här är en helvetisk verksamhet som ännu inte har avslutats. Det här är vårt språk och vårt återvändande. I Jaffas namn ska vi komma tillbaka till henne från havet och föra med oss seger och ära.” Den svenske utrikesministern har sagt att stöd åt denna organisation i FN kan ”underlätta en fredlig lösning”. Jag har frågat hur det går ihop med angreppet mot Savoy Hotel i Tel Aviv. I svaret, som jag tackar för, säger Sven Andersson i dag att vi med ”avsky” tagit del av rapporterna, att terror och motterror försvårar försöken att nå fred genom förhandlingar. Det är sant. Men varför då stödja dem som inte vill ha fred, som använder terror mot civilpersoner som medel att sabotera förhandlingar? Varför röstar Sverige för PLO när regeringen sedan tvingas ta avstånd från det som PLO står för? ”Palestinaaraberna, som verkar för sina legitima rättigheter, är uppenbarligen en part”, säger utrikesministern i dag. Naturligtvis. I många år har jag och andra pläderat för en palestinsk stat, eller del av en stat, bredvid Israel och i fred med Israel. Långt innan det blev politiskt opportunt att tala om en palestinsk nation, dvs. långt innan herrar Palme och Andersson började göra det, diskuterade vi möjligheterna av förhandlingar som äntligen skulle ge palestinierna en stat eller en federation. Vi kritiserade bl.a. Golda Meirs oförstående hållning inför den växande palestinska nationalkänslan. Men det är ju dessa palestinier som den svenska regeringen har vänt ryggen! Det är ju de palestinier, som önskar en nation i fred med Israel, som sett sin ställning försvagas när Sverige och andra röstat för de terrorister som vill en nation på ruinerna av Israel. Palestinaaraber som verkar för ”sina legitima rättigheter” skall vi naturligtvis stödja på olika sätt. Men Palestinaaraber som vill upphäva andras legitima rättigheter måste vi motverka. Den svenska regeringens nya hållning till konflikten i Mellersta Östern är därför inte bara ett svek mot Israel, den enda demokratin i Mellersta Östern, det enda land där som leds av utrikesministerns egna partivänner, en liten nation som önskar överleva. Stödet till PLO är också ett svek mot de tusentals palestinier som vill fred och som inser att nya krig drar nya katastrofer över palestinierna. Därför är det en skam att den frågan skall behöva ställas till en svensk utrikesminister: Om ni önskar fred i Mellersta Östern — varför stöder ni dem som anser att fred är förräderi?

Herr talman! Flera av de stora industriländerna befinner sig f.n. i ett besvärligt ekonomiskt läge. Produktionen stagnerar eller minskar och arbetslösheten stiger. Inflationen och de stora underskotten i bytesbalanserna ledde allmänt sett till en restriktiv politik, som under senare tid i flertalet länder emellertid ändrats i en mer expansiv riktning. Flertalet bedömningar pekar nu också på en uppgång av den ekonomiska aktiviteten i flera av de större industriländerna under senare delen av det här året. Utvecklingen har dock medfört betydande spänningar i det internationella handelsoch betalningssystemet. Det är därför naturligt att den svenska regeringen medverkar i arrangemang som reducerar effekterna av bytesbalansunderskotten och riskerna för en handelspolitisk protektionism. Särskilda multilaterala insatser måste göras för de hårdast drabbade u-länderna. Ännu så sent som hösten 1973 föreföll utvecklingen gå mot en stabilisering på det monetära och valutapolitiska området. Men den utvecklingen bröts genom de drastiskt höjda oljepriserna i kombination med den accelererade världsinflationen. Oljeprisstegringarna ledde till att OECD-ländernas totala bytesbalansöverskott 1973 på omkring 2,5 miljarder dollar förvandlades till ett underskott 1974 som f.n. beräknas till omkring 35 miljarder dollar. Man kan också uttrycka förändringen så att OPEC-länderna med ens fick ett bytesbalansöverskott på över 60 miljarder dollar. Ändå blev förändringen för OECD-länderna mindre än vad man räknat med från början. Till det bidrog såväl en större exportkapacitet hos OECD-länderna som en större importbenägenhet hos oljeproducentländerna. Härtill kommer att importen av olja blev mindre än väntat. Uppgifterna om OPEC-ländernas överskott tyder på att bytesbalanssituationen för många u-länder försämrades kraftigt under år 1974. Särskilt drabbades de fattigaste u-länderna allvarligt. OECD-länderna klarade återflödet av kapital från OPEC-länderna genom den internationella kapitalmarknaden och genom bilaterala lånearrangemang. För u-länderna har särskilda insatser gjorts. OPEC-länderna har gett direkta lån och bidrag. Inom den internationella valutafondens ram upprättades ett lånearrangemang. Valutafonden lånade direkt hos de oljeproducerande länderna men även hos andra överskottsländer upp kapital som sedan lånades ut till underskottsländer. Denna s.k. oljefacilitet uppgick år 1974 till inemot 4 miljarder dollar. Med undantag för Italien har detta lånearrangemang i första hand utnyttjats av u-länder. Dessa samlade åtgärder medförde att de icke oljeproducerande u-ländernas valutareserver förblev oförändrade under år 1974. För år 1975 kommer man fortfarande att kunna registrera stora bytesbalansunderskott för både ioch u-länder. Farhågor finns att bilaterala överenskommelser och den internationella kapitalmarknaden i övrigt inte klarar av det återflödesproblem som den här obalansen skapar. Det gör att de multilaterala arrangemangen måste byggas ut. Det är mot denna bakgrund man får bedöma det initiativ som togs av den brittiske finansministern Healey vid Valutafondens och Världsbankens årsmöte i höstas att för år 1975 inrätta en väsentligt större oljefacilitet. Den s.k. interimskommittén inom Internationella valutafonden enades i januari om en oljefacilitet för år 1975 med en omslutning av drygt 6 miljarder dollar. Parallellt med diskussionen om en ny oljefacilitet inom Valutafondens ram hade inom den s.k. tiogruppen inletts diskussioner om ett annat stödarrangemang för att klara de mest utsatta i-ländernas behov. Förslagsställare hade varit dels OECD:s generalsekreterare van Lennep, dels USA:s utrikesminister Kissinger. Arrangemanget håller f. n. på att utarbetas inom OECD. Avsikten är att OECD-länderna skall gå samman i en stödfond, som kan anlitas av dessa, när i princip alla andra lånemöjligheter är uttömda. Fondens totala omslutning har angetts till omkring 24 miljarder dollar för tvåårsperioden 1975-1976. Det är dock endast hälften av detta belopp som kan lånas ut. Överläggningarna inom OECD om stödfonden har nu nått så långt att avtalets väsentliga innehåll föreligger. Den slutliga avtalstexten torde vara färdig för underskrift i början av april. Regeringen har gjort följande överväganden. Den ekonomiska politiken i särskilt de stora industriländerna blir mera expansiv, inriktad på ökad efterfrågan och förbättrad sysselsättning. Inrättandet av OECD:s stödfond bör, tillsammans med andra åtgärder för kapitalåterflöde till oljekonsumentländerna, öka utsikterna för en snar återhämtning av den internationella konjunkturen. Av detta allmänna skäl bör Sverige stödja OECD-fondens tillkomst. Vidare har vi att utgå från att Sverige en tid framåt måste täcka ett betydande underskott i sin bytesbalans genom upplåning utomlands. I detta perspektiv är Sveriges deltagande i stödfonden förenat med både föroch nackdelar. Sålunda innebär det en viss bindning av våra monetära resurser i och med att vi åtar oss att biträda de svagaste länderna i den händelse att de inte kan fullgöra sina låneförpliktelser gentemot fonden. Samtidigt medför det en viss säkerhet för vår egen del om en temporär och oväntad försämring skulle inträffa i Sveriges betalningsbalanssituation. Värdet av möjligheterna för vårt land att ta upp lån hos stödfonden bör emellertid inte överdrivas med hänsyn både till att Sveriges allmänna ekonomiska position inte placerar oss bland de svagare länderna och till att utnyttjandet av stödfondens resurser kan komma att förenas med vissa villkor beträffande utformningen av den ekonomiska politiken — villkor som det inte är givet att vi är beredda att acceptera. Beslutet om vårt deltagande i stödfonden bör därför inte bygga på de direkta lånemöjligheter som fonden erbjuder. Däremot kan det förhållandet att Sverige har tillgång till den finansiella resurs, som stödfonden utgör, underlätta vår upplåning på utländska kapitalmarknader. Efter hörande av utrikesnämnden har regeringen funnit att övervägande skäl talar för Sveriges anslutning till OECD:s stödfond. Frågan kommer sedermera att underställas riksdagens prövning. Den svenska växelkurspolitiken är oförändrad. Vårt deltagande i valutasamarbetet inom ”ormen” fungerar enligt regeringens åsikt väl. De stora betalningsunderskotten för flertalet länder, den stigande arbetslösheten och den svaga utvecklingen av världshandeln medför spänningar också i de handelspolitiska relationerna. Den internationella disciplin, som i allt väsentligt kunnat upprätthållas, bottnar i insikten om de faror som världsekonomin skulle utsättas för om handelspolitiska skyddsåtgärder skulle börja sprida sig i stor skala. Även de stora länderna, med en i förhållande till sin totala ekonomi begränsad utrikeshandel, skulle störas allvarligt. Till den internationella återhållsamheten att tillgripa skyddsåtgärder bidrar utan tvivel det regelsystem som byggts upp såväl globalt som regionalt i syfte att skapa stabilitet i handelsrelationerna. Jag syftar här främst på GATT och de avtal som reglerar frihandeln inom EG och EFTA samt handeln mellan EG och EFTA länderna. De stränga regler, som gäller för det handelspolitiska agerandet i Västeuropa, bör i dagens läge verka stabiliserande även globalt. Under den allra senaste tiden har vissa länder vidtagit protektionistiska åtgärder. Vi ser med oro på denna utveckling, som delvis berör vitala svenska intressen. Alla ansträngningar måste därför göras för att motverka sådana åtgärder. Sverige medverkade aktivt vid tillkomsten av förra årets handelspolitiska deklaration i OECD. Enligt denna deklaration förband sig medlemsländerna att under ett år avstå från att vidta åtgärder för att begränsa importen eller subventionera exporten. Regeringen anser att deklarationen fyllt en väsentlig uppgift. Vi arbetar nu för att den skall gälla ytterligare ett år. De världsvida handelsförhandlingarna i GATT:s regi kommer att utgöra ett viktigt led i strävandena mot en friare världshandel. Förhandlingarna har nu gått in i ett aktivare skede sedan samtliga länders regeringar efter lång väntan är utrustade med nödvändiga förhandlingsmandat. Vid ministermötet i Tokyo i september 1973 rådde enighet om att förhandlingarna skall omfatta förutom tullar även andra former av handelshinder för både industrioch jordbruksvaror. Särskild hänsyn skall tas till u-ländernas intressen. Sverige har i det inledande förhandlingsskedet förordat en fullständig avveckling av industrivarutullarna mellan i-länderna. På grund av de förhandlingsmandat som EG:s och Förenta staternas förhandlare har, kan det målet inte förverkligas redan i denna förhandlingsomgång. Vi kommer alltfort att söka få till stånd största möjliga generella tullsänkning och därvid främst inrikta oss på att uppnå särskilt stora sänkningar av de högsta tullarna. Sveriges intresse av en fortsatt avveckling av industrivarutullarna på världsvid basis är naturligt, då de för svensk export intressanta transoceana marknaderna inte kan nås av regionala tullavtrappningar. Jag tänker här främst på Nordamerika, Japan och Australien. Inom jordbrukssektorn råder särskilda marknadsförhållanden. Dessa skall enligt Tokyodeklarationen beaktas under förhandlingarna. Sveriges förhandlingsintressen på denna sektor är begränsade. Däremot har vi ett betydande intresse för möjligheterna att reducera de negativa effekterna av icke-tariffära handelshinder. Dessa har ökat kraftigt under de senaste decennierna och får allt större betydelse när tullhindren avvecklas. Det arbete, som hittills skett i GATT på detta fält och de prioriteringar som preliminärt gjorts inför förhandlingarna, sammanfaller i allt väsentligt med Sveriges intressen. I det internationella valutaoch handelspolitiska samarbetet samråder Sverige fortlöpande med ett stort antal länder. Detta gäller särskilt de nordiska. Norden har gemensam representation i den interimskommitté som avlöst den s.k. 20-mannakommittén i Valutafonden. Särskilda former har också skapats för nordiskt samråd under GATT-förhandlingarna. Även med EFTA-länderna hålls en fortlöpande kontakt i handelspolitiska frågor, och inom EFTA-gruppen samordnas medlemsländernas diskussioner med EG om frihandelsavtalen. Under senare tid har ett intensivt utredningsoch samordningsarbete bedrivits inom EFTA i syfte att få till stånd förenklingar i de ursprungsregler som gäller för den västeuropeiska frihandeln. Reglerna har fungerat betydligt bättre än vad många väntade sig. Vissa förenklingar i den administrativa tillämpningen har genomförts. Men behovet av ytterligare förändringar kvarstår. Sverige har därför med övriga EFTA stater nyligen föreslagit EG en översyn av ursprungsreglerna. Förslag i samma riktning har även väckts inom Gemenskapen. Initiativ har nyligen tagits för att vidga det nordiska ekonomiska samarbetet. Bl.a. har beslut fattats att utarbeta ett förslag till nordisk investeringsbank. Vidare skall de nordiska ländernas råvaruoch resurssituation på längre sikt inventeras. Regeringen kommer senare att förelägga riksdagen en redogörelse för det nordiska samarbetet. Varuutbytet med statshandelsländerna ökade kraftigt under fjolåret. En intressant utveckling är att den svenska exporten till de östeuropeiska länderna under senare år alltmer kommit att avse leveranser av större anläggningar, s.k. nyckelfärdiga projekt. Svenska byggentreprenörer har vunnit insteg på dessa marknader och byggt hotell, varuhus, fabriker, fartygsdockor m.m. Ett nytt steg i liberaliserande riktning för införseln från statshandelsländerna till Sverige togs vid årsskiftet. Endast ett fåtal varor är nu föremål för kvantitativ begränsning. Största delen av Sveriges import från u-länderna sker fritt från tullar och andra handelshinder. Under år 1974 ökade den tullfria importen av u-landsprodukter inom ramen för det svenska tullpreferenssystemet. U länderna har liksom tidigare i hög grad utnyttjat förmånerna. Sammanlagt får nu 66 länder och områden förmånsbehandling vid export till Sverige. Importen av industriprodukter från u-länderna är dock fortfarande liten. U-ländernas andel utgjorde år 1974 endast 4 96 av vår totala import av industrivaror. Importkontoret för u-landsprodukter har nyligen inlett sin verksamhet. Kontoret skall lämna information och handledning om försäljningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige samt förmedla kontakt med svenska importörer. Det är regeringens förhoppning att kontoret skall bidra till att öka u-ländernas export. De oljeproducerande u-ländernas ökade köpkraft har medfört en omfattande utbyggnad av utvecklingsoch investeringsplanerna i dessa länder. Konkurrensen om att vinna fotfäste på dessa marknader är hård. Under år 1974 lyckades de svenska exportörerna hävda sig väl. Exporten till staterna kring Persiska viken uppgick till ca 1 miljard kronor, vilket innebär en fördubbling. Exporten till andra oljeproducerande u-länder ökade också snabbt. Staten försöker genom överenskommelser om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete med en rad av dessa länder underlätta svensk export. Den statligt finansierade exportfrämjande verksamheten i oljeländerna förstärks också. Ett nytt element i vårt internationella samarbete utgörs av vårt medlemskap i OECD:s nya internationella energiorgan, IEA. Jag vill begagna detta tillfälle att redovisa det arbete som pågår inom organisationen. Till en början vill jag konstatera att styrelsen fattat de beslut som erfordras för att förverkliga avtalets bestämmelser i avseende på systemet för krisåtgärder. I en tillförselkris kan därmed det gemensamma oljefördelningssystemet sättas i funktion. När det gäller det långsiktiga energisamarbetet har överenskommelse träffats om ett gemensamt mål för minskad oljeimport under 1975. Detta är ett mål för IEA gruppen som helhet och innebär alltså inte ett bindande åtagande för det enskilda landet. Avsikten är att sätta upp mål för oljeimportens utveckling även för 1976 och 1977 liksom för senare år. Vidare är avsikten att deltagarländernas energisparprogram skall granskas inom IEA. Olika forskningsoch utvecklingsprojekt studeras i nio grupper, varav Sverige hittills anmält sin avsikt att delta i sex. Dessa sex grupper behandlar radioaktivt avfall, kärnsäkerhet, spillvärme, avfallsenergi, fusionskraft och energisparande. Verksamheten har hittills inriktats på att studera förutsättningarna för ett samarbete och på vilket sätt detta skulle kunna organiseras. I fråga om huvuddelen av projekten hoppas man nu kunna fatta beslut om att inleda samarbete före den 1 juli i år. Detta gäller bl.a. radioaktivt avfall, kärnsäkerhet, spillvärme och avfallsenergi. En annan fråga gäller behovet att åstadkomma en snabbare utveckling av alternativa energikällor. Olika metoder att främja investeringar i kostnadskrävande energikällor har diskuterats. Förslag föreligger nu om allmänna riktlinjer för IEA-ländernas politik på detta område. Syftet härmed är att säkra tillförseln av energi, minska beroendet av importerad olja, skapa mera stabila förhållanden på den internationella oljemarknaden samt stödja redan överenskomna besparingsmål. Vi instämmer i att detta är viktiga syften, vilka f. ö. är i linje med syftena i själva IEP-avtalet. Vi inser också att det kan behövas lämpliga åtgärder för att åstadkomma tillräckliga investeringar i alternativa energikällor. Regeringen har sålunda i energipropositionen föreslagit en kraftig satsning på sådana energikällor. Det nu föreliggande förslaget i IEA innebär emellertid att de deltagande länderna åtar sig att hålla en viss, icke närmare angiven, prisnivå under vilken importerad olja inte skall säljas. Sverige har i styrelsen rest invändningar mot att redan nu fatta beslut i detta hänseende. Vi anser oss ännu inte kunna bedöma hur ett sådant system kommer att fungera i praktiken och vilka konsekvenser det får, internationellt och nationellt. Enligt vår mening bör hela frågan om med vilka åtgärder en snabbare utveckling av alternativa energikällor skall kunna åstadkommas bli föremål för mera ingående studium. Vi anser det dessutom vara en fördel att förutsättningslöst diskutera metoderna att trygga utvecklingen av alternativa energikällor med producentländerna och de konsumentländer som står utanför IEA. Vi vet att producentländerna är positivt inställda till att alternativa energikällor utvecklas. Det är något som de i själva verket upprepade gånger har krävt. Vad gäller dialogen med producentländerna och konsumentländerna utanför IEA kan konstateras att Frankrikes president har inbjudit till ett möte i början av april med deltagande av ett begränsat antal producenter och konsumenter för att förbereda en större konferens. Inom IEA har man diskuterat vad som vore av intresse att ta upp på en dylik konferens. För Sveriges del kan konstateras att vi har ett stort och sedan länge uttalat intresse av att energifrågorna görs till föremål för globala diskussioner i samförstånd mellan alla berörda parter. I dag förefaller utsikterna vara goda att en sådan diskussion skall komma till stånd. IEA:s styrelse sammanträder i Paris i dag och i morgon. En huvudfråga är härvid förslaget till beslut avseende snabbare utveckling av alternativa energikällor. Den svenska delegationen har instruerats att verka för ett beslut som tar hänsyn till de synpunkter jag nu har redovisat.

Herr talman! Det finns ännu en gång anledning - inte minst i anslutning till den regeringsdeklaration som vi nyss har lyssnat till — att betona enigheten kring huvudlinjerna i den svenska utrikespolitiken. Det har sagts förut, men det förtjänar upprepas, att denna enighet är en tillgång för vårt land. Den ökar våra möjligheter att vinna gehör för våra synpunkter internationellt samtidigt som den väcker respekt för och tilltro till vår vilja att hävda en strikt neutralitetspolitik. Vi har en stark vilja att påverka den internationella utvecklingen. Vår önskan att bidra till avspänning och fred, solidaritet och jämlikhet grundar sig på insikten att vi har ett medansvar också i dessa för hela mänskligheten livsavgörande frågor. Det ligger emellertid i den internationella gemenskapens natur att även vi i vår tur i hög grad påverkas av den internationella utvecklingen. Detta är grunden för den dialog på det internationella planet som är en förutsättning för utveckling och samförstånd. Regeringsdeklarationen angående handelsoch valutapolitiken avspeglar i hur hög grad vårt utlandsberoende styr handlandet. Handelsbalansens utveckling är avgörande för graden av självständighet i vår ekonomiska politik. Speciella svårigheter uppkommer när länder som spelar en avgörande roll för vårt handelsutbyte vart för sig eller i grupp vidtar åtgärder, som skapar relationer och bindnningar som skulle kunna tänkas utsätta vår neutralitetspolitik för påfrestningar. Vi mötte detta problem i samband med frågan om medlemskapet i oljeklubben. Och nu gäller problematiken ett eventuellt medlemskap i OECD:s stödfond, den s.k. solidaritetsfonden. Medlemskapet i oljeklubben har vi från centerns sida inte ansett stå i något motsatsförhållande till vår neutralitetspolitik. Det kan t.o.m. med fog göras gällande att vi just för att kunna föra en trovärdig neutralitetspolitik inte får försumma att göra vad som kan göras för att trygga oljeförsörjningen, också under tider när tillgången på olja skulle kunna tänkas bli mindre än vad den är i dag. Vi hävdar att oljeklubben skall ses som en del av OECD-samarbetet. Vi fäster dock särskild vikt vid den neutralitetsklausul som finns fogad till vårt medlemskap i klubben. OECD:s stödfond, som nu börjar ta form, aktualiserar på nytt denna problematik. En analys av det föreliggande avtalsutkastet ger emellertid klara besked om att fonden inte till sitt syfte eller sin funktion skapar problem för neutralitetspolitiken. Fonden är ett uttryck för och en konsekvens av det praktiskt inriktade ekonomiska samarbetet inom ramen för OECD. Den bör också, som handelsministern mycket riktigt påpekade, väsentligt kunna öka utsikterna för en snar återhämtning av den internationella konjunkturen. Detta är verkligen en förutsättning för en harmonisk utveckling av samarbetet mellan i-länder och u-länder, mellan oljeproducerande länder och oljekonsumerande länder. Det är ofrånkomligt att fonden innebär en viss bindning av våra monetära resurser, men utan reella åtaganden skulle fondens betydelse som försäkringssystem i världsekonomin också vara obefintlig. Mot bakgrund av den diskussion som fördes här i kammaren på grundval av finansutskottets betänkande om finanspolitiken för en vecka sedan är det ett intressant konstaterande handelsministern gör, att stödfonden i viss mån kan tänkas underlätta vår upplåning på den utländska kapitalmarknaden. Denna upplåning är bl.a. en förutsättning för att företag som inte kan gå ut på den internationella marknaden skall få tillräckligt utrymme på den svenska kapitalmarknaden och att den vägen även de mindre företagen och de typiska hemmamarknadsbranscherna tillförsäkras de expansionsmöjligheter som är nödvändiga för att i detta konjunkturläge säkra sysselsättningen. Vi accepterar alltså från centerns sida engagemanget i stödfonden. Kvar står emellertid frågan om hur u-ländernas situation skall kunna förbättras. Detta är också en central fråga, inte bara som ett uttryck för vår känsla av solidaritet med folk och nationer som har mycket stora ekonomiska problem utan även dikterat av omsorgen om världsekonomins harmoniska funktion. Det vore värdefullt om handelsministern ville komplettera regeringsdeklarationens knapphändiga besked i den frågan. Valutafondens från 4 miljarder dollar till 6 miljarder dollar utökade oljefacilitet kan möjligen klara de akuta problemen. De oljeproducerande ländernas kapitalexport till u-länderna har dessutom ökat i avsevärd omfattning. Men trots dessa åtgärder har i varje fall inte de fattigaste uländernas situation i realiteten kunnat förbättras. OECD:s stödfond borde kunna bilda basen för ett internationellt garantisystem som skulle kunna innefatta rika som fattiga länder och därmed bidra till ökad stabilitet i världsekonomin. Ambitionen måste vara — och det framhöll centerledaren Thorbjörn Fälldin redan vid utrikesdebatten för ett år sedan — att skapa ett fördelningssystem som minskar den politiska spänningen i världen och garanterar en lugn och harmonisk utveckling. Under intryck av konjunkturutvecklingen har nu handelspolitiska skyddsåtgärder aktualiserats i flera länder, bl.a. England och Finland. Det vore mycket beklagligt för det ekonomiska samarbetet om dylika skyddsåtgärder i detta läge skulle rubba stabiliteten i handelsrelationerna. I regeringsdeklarationen framhålls visserligen att alla ansträngningar måste göras för att motverka dessa tendenser och att regeringen verkar för att OECD:s handelspolitiska deklaration från i fjol skall gälla ytterligare ett år. Så långt är allt gott och väl. Men frågan är om detta är tillräckligt, bl.a. med hänsyn till att det, som handelsministern säger, delvis berör vitala svenska intressen. Måste inte en direkt och målmedveten diplomatisk aktivitet också utvecklas i detta sammanhang? Om tendensen till protektionistiska åtgärder sprider sig kan detta nämligen få ödesdigra följder för världsekonomin. Även ur den synpunkten bör stödfonden kunna vara ett medel som bidrar till att begränsa strävandena i protektionistisk riktning. Från centerns sida hävdar vi att regeringen i denna fråga bör agera med en högre ambitionsnivå än den som regeringsdeklarationen låter antyda. En intressant bieffekt av den förändrade internationella situationen är att det nordiska samarbetet på det ekonomiska området förefaller att ta ny fart. Den omständigheten att Sverige nu garanterar Norge leveranser av vete på ett sätt som gör Norge till något av en svensk hemmamarknad är en intressant utveckling med vidare aspekter till andra varugrupper och branscher. Norges roll som energiproducent bör i det längre perspektivet kunna vara en grund för ett omfattande ekonomiskt samarbete i Norden. Den kanske allra mest intressanta effekten av ett utbyggt nordiskt ekonomiskt samarbete är den stabiliserande verkan på utvecklingen i Nordeuropa detta skulle kunna ha. Ett ökat nordiskt samarbete kompenserar och avbalanserar ett växande internationellt beroende för Sverige. Sammanfattningsvis, herr talman, aktualiserar den utveckling som regeringsdeklarationen redogör för den allmänna handelsoch näringspolitiska målsättningen. Tyvärr har i alltför stor utsträckning de korta perspektiven fått dominera handlandet. I tider av underskott i handelsbalansen ligger det nära till hands att ensidigt gynna exportindustrin i omsorgen om vår betalningsförmåga. I alltför stor utsträckning har emellertid detta mönster också gällt i tider när betalningsproblemen inte varit akuta. Det säger sig självt att vår ekonomi hade varit mindre beroende av internationella konjunktursvängningar om vi bättre vårdat oss om också hemmamarknadsindustrins och hemmamarknadsnäringarnas produktionsförmåga. Den ensidiga prioriteringen av exportnäringarna har inneburit ett slöseri med produktionsresurser vilka inte varit möjliga att transferera. Lantbruket är i det sammanhanget ett bra exempel på regeringens bristande långsiktiga perspektiv i näringspolitiken. Den handelspolitiska utvecklingen aktualiserar alltså behovet av en långsiktig näringspolitik med en klarare politisk målsättning när det gäller näringslivets struktur såväl branschmässigt som regionalt och i fråga om fördelningen på stora och små arbetsplatser. Först då kan vi på ett mer medvetet sätt driva en handelsoch valutapolitik som tar vara på frihandelns fördelar och undviker de negativa effekterna av en dogmatisk integrationspolitik. Vi behöver en stark regionalpolitik för att kunna rå med det utrikeshandelsberoende vi kommit att få. Också en genomförd konsumentpolitik skulle ge ett säkrare underlag för vår externa ekonomiska politik. Jag tror att behovet av dessa avvägningar också finns på andra håll i världen. Särskilt de mindre länderna torde i många avseenden befinna sig i samma läge som Sverige. Våra möjligheter att direkt påverka världsekonomin är små, men genom att bilda opinion bland andra länder i samma situation kan man eftersträva ett ökat engagemang, bl.a. i de internationella organisationerna, för en politik som betraktar frihandeln som ett redskap för ökat välstånd och bättre handelsbalans snarare än som ett självändamål.

Herr talman! Ett växande välstånd har möjliggjorts genom en ökande internationalisering av ländernas ekonomier. Denna internationalisering i form av vidgad handel och rörelser över gränserna av arbetskraft, kapital och företagande har skapat ett starkt beroende mellan länderna. Detta beroende är på både gott och ont. Till fördelarna hör att ett ökat beroende tvingar till större hänsyn och till mer samarbete som för länderna närmare varandra. Men där finns också avigsidor. Ökat beroende medför en sårbarhet. Man är utsatt för krafter över vilka man har ett ringa inflytande. Konfliktytorna blir på så vis bredare. För ett litet, högindustrialiserat land som Sverige blir utlandsberoendet ännu större än för andra länder. Detta är det helt dominerande faktum på vilket Sveriges internationella ekonomiska politik måste grundas. Den deklaration handelsministern just gjort vittnar också om att han både i teori och i praktik är väl medveten om detta. Från moderat sida, herr talman, vill jag uttrycka den uppfattningen att den handelspolitiska deklarationen innehåller väl avvägda ställningstaganden. Deklarationen visar stor förståelse för betydelsen av ett långtgående internationellt samarbete, där ett litet land som Sverige har särskilda fördelar av att samarbetet kan ges en fast form. Sverige har naturligtvis genom sin privilegierade ställning skyldigheter gentemot u-länderna men måste också som industriland fästa stor vikt vid vårt nationella intresse av samarbete mellan industriländerna. Handelsministerns deklaration avviker, anser jag, på ett bra sätt från de frasrika uttalanden som i internationella ekonomiska sammanhang ibland har gjorts från annat håll i regeringsbänken. Jag tänker då på statsrådet Lidbom. På energiområdet framträder nu det internationella beroendet som allra tydligast. Oljeblockaden och oljeprishöjningarna visade dramatiskt vår sårbarhet. Det fordras därför internationellt samarbete för att begränsa riskerna. Mot den bakgrunden finner vi att det befrämjar svenska intressen att delta i det nya internationella energiorganet IEA. Vi stödjer alltså regeringens beslut och instämmer även i de motiveringar som givits för att Sverige skall ingå i detta organ. Jag vill bara i det sammanhanget parentetiskt påminna handelsministern om några saker. De har att göra med de diskussioner vi bedrev här för några år sedan om möjligheterna för Sverige att bli medlem i EG. En viktig anledning till att regeringen då ansåg att man inte borde fullfölja förhandlingarna var de eventuella förpliktelser ett sådant medlemskap skulle kunna tänkas innebära, inte minst i ett krisläge. Nu kan vi se att verkligheten i ett annat men inte alltför annorlunda sammanhang framtvingat internationella överenskommelser om hur man skall gemensamt förfara just i ett krisläge. Regeringen har nu funnit detta förenligt med svensk neutralitetspolitik. Det har också vi gjort, och utan att detta ändrar den principiella grunden för bedömningar som vi gjorde när ett svenskt medlemskap i EG diskuterades och undersöktes. Formellt och reellt har överenskommelserna i det internationella energiorganet för svensk del möjliggjorts genom att Sverige i likhet med andra neutrala länder har gjort ett neutralitetsförbehåll. Att ett sådant förbehåll har gjorts, och att det av Sverige också tillmätts den betydelse det onekligen har, anser vi är bra. Även detta ställningstagande kan vi moderater göra med utgångspunkt i samma principer som låg till grund för våra ställningstaganden i EG-förhandlingarna. Vi förutsatte nämligen att ett neutralitetsförbehåll av den typ som nu gjorts också då skulle ha kunnat göras. Regeringen anser att Sverige bör ansluta sig till den stora stödfond som OECD-länderna gemensamt bildar för att utjämna betalningsbalanspåfrestningar till följd av oljeprisstegringarna. Även det engagemanget i den internationella energipolitiken accepterar vi, och det säger jag med desto större övertygelse som de motiv regeringen nu redovisar för sitt ställningstagande helt stämmer med de synpunkter som jag själv framförde i en interpellationsdebatt med handelsministern den 4 februari. Vi har uppenbarligen ett stort intresse av att delta i överenskommelser som mildrar de ekonomisk-politiska svårigheter som industriländerna befinner sig i, eftersom vi för vår sysselsättning och vårt konjunkturläge är så beroende av utvecklingen i andra länder. Som regeringen säger: ”Av detta allmänna skäl bör Sverige stödja OECD-fondens tillkomst.” Men det är också på det viset — vilket även regeringen nu medger —- att vi kan ha ett mera direkt intresse av fonden. Det svenska betalningsbalansläget är nämligen sådant att vi inte kan utesluta att även vi kan behöva utvidgade lånemöjligheter. Vad som i första hand ligger till grund för stödfonden är behovet av samarbete för att undvika att länderna under påfrestningen av inflation . och betalningsbalanssvårigheter försöker driva en kortsiktig, protektionistisk politik. Försök att undvika arbetslöshet i det egna landet genom att tillgripa handelsoch valutarestriktioner har gjorts förr, och har alltid visat sig leda till att andra länder vidtar motsvarande motåtgärder och till att, i änden på repet, alla länder förlorar på detta. Som ett led i ansträngningarna för att världen inte skall kastas in i en sådan nedåtgående spiral har OECD:s stödfond sin stora betydelse. Men riskerna för protektionism måste mötas också på andra sätt. I likhet med handelsministern välkomnar vi från moderat sida att de sedan ganska länge förberedda GATT-förhandlingarna nu ser ut att kunna föras in i en mera aktiv fas. Nr 40 Ett syfte med dessa förhandlingar är att åstadkomma ytterligare tull Onsdagen den sänkningar. Det är ett viktigt mål i sig självt, och det rimmar med tra 19 mars 1975 ditionell svensk handelspolitik, men i nuvarande läge är det kanskeännu Lo viktigare att man genom de här förhandlingarna kan både psykologiskt = Utrikes-, handelsoch praktiskt resa hinder mot att den internationella handelspolitiken och valutapolitisk spårar ur och kastas åt det protektionistiska hållet. Oroande tecken på debatt protektionistiska strömningar har, som tidigare talare anfört, inte saknats. Det förhandlingsmandat som den amerikanske presidenten nyligen har fått ger utrymme också för restriktiva åtgärder, någonting som f. ö. påpekas i den resumé av handelslagen som finns i handelsdepartementets lilla skrift Aktuellt i handelspolitiken. Jag vill gärna passa på tillfället att ge handelsministern beröm för den. Det är en väldigt bra skrift med lättillgänglig information om saker och ting som inte alltid står att finna i den svenska dagspressen. I GATT-förhandlingarna kommer stor uppmärksamhet att ägnas åt hur man skall utforma s.k. skyddsklausuler, dvs. regler för hur man skall ha rätt att ingripa mot importökningar när det gäller den ena eller andra varan som leder till marknadsstörningar i den egna ekonomin. Sådana regler som nu finns på det området kan behöva förtydligas, alldeles särskilt om tullpolitiken medför att olika näringsgrenar ligger allt öppnare för snabbt skiftande internationella konkurrensförhållanden. Jag anser dock att det är ett väsentligt svenskt intresse att dessa skyddsklausuler inte utformas så att de blir en ofta utnyttjad ersättning för tullar. Vi kommer då ur askan i elden. Risken med skyddsklausuler är att de blir selektiva åtgärder som kan vara besvärande för små länder, vilkas protester inte hörs och vilka får svårt att själva tillämpa sådana regler, eftersom andra, större länder kan lägga tyngd bakom sina protester mot sådana åtgärder. En form av handelshinder som under senare tid utnyttjats under stor dramatik är handelsblockaden. Vi har all anledning att t.ex. i de kommande handelsförhandlingarna reagera mot sådana medel. Från amerikansk sida har man också tillgripit olika motåtgärder. Men den amerikanska förhandlingssitsen på den här punkten vore bättre om inte amerikanarna själva så ofta använt exportrestriktioner som ett politiskt påtryckningsmedel. Under senare år har en mycket obehaglig form av export och import blivit mycket uppmärksammad. Jag tänker på det tilltagande flödet över gränserna av produktionens restprodukter, miljöföroreningarna. Den finska giftdumpningen i havet är ett exempel på sådan icke önskvärd utrikeshandel. Det är glädjande att man lyckats förhandla sig fram till en konvention avsedd att förhindra sådan dumpning. Det är bara att hoppas att länderna ratificerar överenskommelsen och sedan också efterlever den. Landbaserade utsläpp av föroreningar i luft och vatten utan respekt för några gränser är ett ännu större problem, och det är att hoppas att ansträngningarna att med internationella avtal begränsa denna icke 65 önskvärda form av utrikeshandel skall bli framgångsrika. Även om dessa miljöpolitiska överväganden gäller en form av utrikeshandel hör de inte precis till den traditionella handelspolitiken. Det är ändå så, att miljöpolitik kommer in också i handelspolitik i snävare bemärkelse. Olika nationella miljölagar får nämligen en växande betydelse i utrikeshandeln genom att sådana lagar inverkar på olika näringsgrenars relativa konkurrensläge. Det är med våra höga och fina miljöpolitiska strävanden lämpligt att man från svensk sida vid handelsförhandlingarna ägnar uppmärksamhet åt de icke-tariffära handelshinder som det förhållandet att länderna har olika miljöbestämmelser kommer att utgöra. I deklarationen sägs att växelkurspolitiken är oförändrad och att vårt deltagande i valutasamarbetet inom den s.k. ”ormen” fungerar väl. Ja, herr handelsminister, men om samarbetet inom ”ormen” skall hålla för vår del fordras det att regeringen bedriver en bättre ekonomisk politik än den för närvarande gör. Vårt kostnadsläge — det har många påpekat —- hotar att stiga mycket snabbare än kostnadsläget i de andra länder som deltar i detta valutasamarbete. I så fall kommer vi inte att kunna hålla vår valutakurs gentemot valutorna i de andra ”ormländerna”, främst gentemot den tyska marken. När vi förra året diskuterade att genom en aktiv valutapolitik möjliggöra ett försvar mot inflationen utomlands menade regeringens talesmän att detta var omöjligt med hänsyn till att en gradvis uppvärdering av den svenska kronan gentemot D-marken och de andra ”ormvalutorna” var ogörlig och inte trovärdig. När man förra året av denna anledning ansåg sig förhindrad att ta ett rejält grepp mot inflationen efter linjer som då nästan alla ekonomer förespråkade vore det för illa om man nu i år, av just den anledningen, har försatt sig i ett sådant läge att kostnadsstegringarna blir så stora att detta valutasamarbete för vår del ändå spricker. I handelsministerns deklaration finns inget som berör den debatt som förekommit om svenska företags villkor och uppträdande utomlands. Det internationella beroendets problem kommer här till uttryck på det viset att det ofta uppstår konflikt om vilket lands lagar som skall tilllämpas. Skall ursprungslandet genom att lägga regler på dotterbolag försöka hävda sina lagar i värdlandet eller är det värdlandets lagar som skall gälla? Vad beträffar utländska investeringar i Sverige tar vi för givet att det är våra lagar som skall gälla. Varje antydan om något annat skulle möta våldsamma och berättigade protester. Samma betraktelsesätt bör man då rimligen anlägga när det gäller svenska dotterbolag i andra länder. Det måste vara värdlandets lagar som skall gälla. Detta hindrar inte att olika grupper här hemma har rätt att utöva tryck på företagsledningarna att i utländska dotterbolag inom ramen för vad som är legalt följa principer som dessa grupper anser vara lämpliga. Om det är på det viset att regeringen uppfattar svenska investeringar i något visst annat land vara förkastliga på grund av de lagar som gäller i det landet, är det regeringens uppgift att med lagstiftning förhindra att sådana investeringar kommer till stånd. Däremot kan man inte bara gräla på det ena eller andra företaget för att investeringar som är lagliga genomförs. Det är nämligen inte godtagbart att det är företagen som skall bedöma om den ena eller andra affären av politiska skäl skall göras eller inte. En sådan uppläggning av politiken vore att inbjuda till ett system där företagen för utrikespolitiken och inte regeringen. Herr talman! Med dessa anmärkningar har jag kommenterat en regeringsdeklaration vars principer vi inte har någon svårighet att ansluta oss till.

Herr talman! Ett huvudtema i förra veckans finansdebatt var: Hur bemästra underskottet i utrikeshandeln? Det temat kommer också igen i handelsministerns deklaration i dag. Finland har nyligen sett sig tvingat att genomföra allmänt prisstopp och belägga importen med avgifter. Detta är framtvingat av valutabrist och underskott i bytesbalansen. Danmarks utomordentligt kritiska situation känner vi till. Medicinen med bl.a. oförändrade reallöner under ett par år är besk, men handlingsfriheten är borta på grund av de usla utrikesaffärerna. Man kan fråga om vi snart har samma bekymmer. Ja, att vi skulle vara på väg mot en dansk situation är dess bättre osannolikt. Men att vi ser skuggor falla in mot den svenska ekonomin är odiskutabelt. Frågan är närmast hur länge det dröjer, innan vi på allvar nås av den internationella depression som pressar praktiskt taget alla industriländer. Riksbankschefen betecknade häromdagen den nuvarande internationella lågkonjunkturen som den längsta och djupaste under efterkrigstiden. Tillväxten i OECD-området blev lika med ingen 1974 och tycks bli lika usel 1975. Arbetslösheten ligger i genomsnitt på 5 96 av arbetskraften. Självklart medför en sådan omvärld stora svårigheter för den svenska utrikeshandeln. Att hålla i gång den svenska exporten och som finansplanen förutsäger öka exporten med 3 96 blir inte lätt. Vår redan tidigare mycket svaga handelsbalans har också försämrats ytterligare. Under januari blev underskottet 1 200 milj.kr. mot 850 milj.kr. i januari 1974. Vi får hoppas att sysselsättningsläget i våra viktigaste handelsländer tvingar fram en stimulanspolitik som sätter fart på världskonjunkturen igen. Industriländernas regeringar bör vara förståndiga nog att inse att problemen inte kan klaras genom att man skyfflar underskotten mellan varandra. Tyvärr har stimulansåtgärder av tillräcklig storlek dröjt i de viktigaste industriländerna, USA och Västtyskland. Och när väl dessa åtgärder kommer, tar det lång tid innan de fortplantar sig genom världsekonomin. Handelsministern gör nu bedömningen att det blir en uppgång i den ekonomiska aktiviteten i flera av de större industriländerna under senare delen av 1975. Låt oss för resonemangets skull utgå ifrån att handelsministern har rätt. Vi kan då dra endera av två slutsatser för vår egen ekonomiska politik: 1. Låt oss vänta och se. Så småningom vänder det uppåt ute i världen. Då får vi den draghjälp vi behöver. 2. Låt oss nu se till att vi håller i gång vår egen ekonomi och utnyttjar våra tillgångar av människor och maskiner så att vi direkt kan hänga på en uppgång i världsekonomin. Den första linjen är ungefär den som regeringen valde 1971. De goda tiderna påstods vänta bakom nästa hörn. Så gick månad efter månad. Så tilläts arbetslösheten stiga. Så fick Sverige två förlorade år i ekonomin. Det misstaget får inte upprepas. Samtidigt som vi arbetar internationellt för att förhindra protektionism och befordra samarbete och samtidigt som vi trycker på för att kampen mot arbetslösheten skall bli viktigare än kampen mot den inflation som redan viker, bör vi själva hålla den ekonomiska aktiviteten uppe och arbetslösheten nere. Vårt utlandsberoende gäller i särskilt hög grad energiförsörjningen. Oljehandeln har vållat speciella problem för alla industriländer. Oljepriserna har närapå femdubblats. Det har medfört att de oljeexporterande länderna - OPEC-staterna — förra året hade ett handelsöverskott på 97 miljarder dollar jämfört med 22 miljarder 1973. Industriländerna uppvisade däremot ett handelsunderskott på 67 miljarder dollar, mer än tredubbelt jämfört med året före. De u-länder som inte är oljeproducerande hade ett handelsunderskott på 26 miljarder dollar 1974. Snabba omkastningar i världens kapitalströmmar av den här storleksordningen skapar konvulsioner och osäkerhet i banker och näringsliv. Vid några tillfällen under efterkrigstiden har dessutom oljetillförseln hotats på grund av krissituationer i Mellanöstern. Särskilt hotfullt såg det ut vid årsskiftet 1973-1974. Det vi då betecknade som ”oljekrisen” var framför allt en politisk kris. Detta har naturligt lett fram till försök från Sverige och andra oljeberoende länder att bättre kunna behärska sådana här ”fredskriser”. I regeringsdeklarationen redovisas hur olika åtgärder vidtagits för att klara återflödet av kapitalströmmarna från OPEC-länderna. Med hjälp av oljefaciliteten, bilaterala lån och bidrag till de icke-oljeproducerande utvecklingsländerna och en del andra åtgärder har störningarna kanske blivit mindre märkbara än vad man hade anledning att förmoda i ett tidigare skede. Det finns därför inget att invända från vårt håll mot att Sverige nu går vidare och går med i stödfonden inom OECD. Även om vi sannolikt inte behöver anlita fondens tjänster, är det ändå en trygghetsåtgärd om en radikalt försämrad situation för oss skulle uppstå. Dessutom är det ett sätt att stödja och stimulera hela världsekonomin, vilket har ett stort egenvärde i nuvarande konjunkturläge. Av samarbete i stället för isolering följer expansion i stället för depression. Vårt deltagande i stödfonden kan knappast utgöra något hinder för den svenska upplåningen utomlands. Den måste fortsätta för att vi skall kunna investera oss till ökad konkurrenskraft och på sikt åter uppnå jämvikt i vår bytesbalans. Två synpunkter vad gäller internationellt samarbete och energifrågorna. För det första: Det viktigaste på både kort och lång sikt är att de rika länderna sätter in beslutsamma åtgärder för att spara energi. Det är till fördel för i-länderna. Det minskar miljöpåfrestningarna samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt framför snart sagt varje form av ökad energikonsumtion. I internationella sammanhang bör Sverige på allt upptänkligt sätt stödja sådana insatser och också medverka i forskningsoch utvecklingsprojekt. I detta sammanhang kan det påpekas att de sparinsatser som nu kommer att äga rum i åtskilliga industrialiserade länder bl.a. måste stimuleras fram via prisökningar på energi — inte bara olja. Det är möjligt att hårda hushållningsinsatser på kort sikt kan föra med sig vissa övergångsproblem. Men på längre sikt skapar de en gynnsammare situation för svensk industri eftersom andra länders industrier kommer att få dela samma öde. Därför är det bra om vi kan vara snabbt ute. För det andra: Oljekrisen och oljeprisökningarna har satt i gång en febril jakt på nya energikällor, fossila och andra. Den stora satsningen gäller ju kärnkraften. Men dagens kortsiktiga problem får inte leda till att vi i förskräckelsen kastar miljökraven över bord. Tvärtom borde utvecklingen ha lärt oss att miljökraven bör skärpas, inte lättas, om vi skall få en god energihushållning och en mänsklig miljö. Det är utomordentligt viktigt att den svenska regeringen benhårt står fast vid en liberal syn på världshandeln. När vårt östra grannland Finland, som jag tidigare nämnde, tvingas lägga införselavgifter på 15 96 på importen, så är det just en sådan för världshandeln hämmande åtgärd som bör undvikas. Eftersom Finland är en för Sverige betydelsefull handelspartner och vi har ett nära samarbete i övrigt vore det intressant att höra om handelsministern har någon kommentar till de beslutade importavgifterna. Risken finns att de tullförhandlingar inom ramen för GATT, som från början syftade till en liberalare världshandel, i ett besvärligt ekonomiskt läge kan leda till bakslag och tvärtom öppna för mer av protektionism. Det är då också angeläget att Sverige stöder krav från de icke oljeproducerande u-länderna på en förmånligare behandling. Ibland sägs det i debatten att en liberal världshandel är ett hot mot dessa länder. Och visst måste de, när de bygger upp sina ekonomier, få sätta upp vissa skydd mot utländsk konkurrens på hemmamarknaden. Men u-ländernas största problem är ändå att de rika länderna på sina hemmamarknader är för lite liberala, har för mycket av både tullar och andra handelshinder. Verkan av dessa handelshinder kan bli särskilt stor när de rika länderna avvecklar tullar inbördes, t.ex. inom ramen för EG-samarbetet. Då diskriminerar vi u-länderna inte bara i förhållande till vår egen industri utan också i förhållande till de varor som produceras av andra industriländer. Försöken att via utvecklingsbistånd och andra åtgärder utveckla uländernas näringsliv blir meningslösa om industriländerna inte är beredda att tillåta ökad import från u-länderna. Vi bör inte med handelsåtgärder motverka en industriell uppbyggnad i ett u-land som vi med biståndsåtgärder främjar. Nu är u-ländernas export av industrivaror koncentrerad till ett fåtal u-länder, med Hongkong i täten. Det nyinrättade importkontoret för ulandsprodukter, som omnämns i regeringsdeklarationen, har en viktig uppgift i att öka exporten från de fattigaste u-länderna och låta dem få fördelarna av att dras in i en expanderande världshandel. Men för att också de fattigaste u-länderna skall våga satsa på att bygga ut sin exportkapacitet på områden där de har särskilt goda förutsättningar måste de veta att deras varor inte stängs ute vid de rika ländernas gränser. Det är bra att särskilda tullpreferenser för u-länderna nu införts i flertalet industriländer. Men Sverige måste verka för att dessa system förbättras. Det gäller särskilt i fråga om de länder — bl.a. EG-staterna — som tillämpar system med tullkontingenter, dvs. varje år fastställer en viss ram för hur mycket som får föras in till förmånliga eller inga tullar. Också Sverige har skäl att se över sitt tullpreferenssystem, så som vi krävt från folkpartiet. Av statistiken från 1973 framgår att import för långt över miljarden från de 59 länder som då hade anslutit sig till systemet inte omfattades vare sig av tullfrihet sedan tidigare eller av den nya förmånsbehandlingen. Här finns skäl att ytterligare vidga varuområdet och vara mer återhållsam med kvantitativa begränsningar gentemot u-länderna. Jag vill fråga handelsministern om han delar min uppfattning.

Herr talman! Utrikesministerns deklaration i dag inleddes med två meningar, båda djupt betydelsefulla: ”Världens folk förenas i längtan efter fred. Kärnvapenkriget framstår som det ödesdigra hotet för hela mänskligheten.” Dessa två meningar har ett utomordentligt viktigt komplement i vad som sades mot slutet av deklarationen; att den officiella reaktionen på kolonialism, rasförtryck, grova sociala orättvisor och andra kränkningar av mänskliga rättigheter hämtar sin kraft i en engagerad svensk opinion. Fred och framsteg är konkreta tillstånd, men de uppstår inte och de bevaras inte utan en ständig folklig kamp. I dag för 25 år sedan — under det kalla krigets höjdpunkt — var detta ingen självklar, okontroversiell sanning. Den 19 mars 1950 offentliggjordes Stockholmsappellen, en enkel appell i fyra meningar med krav på ”ovillkorligt förbud mot atomvapnet, som är ett vapen för terror och för massutrotning av människor”. Till den dåvarande svenska regeringens heder bör det sägas att det inte gjordes några officiella svårigheter för Världsfredsrådet att samlas i Stockholm för att överlägga om åtgärder mot det tredje världskrig, som då verkade så ohyggligt sannolikt. Men i övrigt var det gott om svårigheter. Direktören för gamla Hotell Con = Nr 40 tinental, där det nya med samma namn nu finns, bröt kontraktet med Onsdagen den Svenska Fredskommittén några veckor före sammanträdet. Det hjälpte 19 mars 1975 inte att vi väntade professor Frédéric Joliot-Curie, Picasso, Paul Robesson = och många andra världsberömda personligheter. Hotelldirektören sade = Utrikes-, handelsutan omsvep att han varken ville ha dem eller Världsfredsrådet som och valutapolitisk gäster. Den appell som gjorde Stockholm till ett legendariskt namn i debatt snart sagt varje liten stad och by världen över utarbetades i en fönsterlös källarlokal vid Götgatan, den enda lokal som fanns att få med kort varsel. Under en väldig folklig kampanj i de allra flesta av jordens länder samlades sommaren och hösten 1950 bortåt 500 miljoner namn under Stockholmsappellen; därav 330 000 i Sverige. Utan denna mobilisering av världsopinionen, den största i historien, är det möjligt att kärnvapen hade använts i Koreakriget eller mot de vietnamesiska befrielsestyrkorna vid Dien Bien Phu.

De har utgjort den engagerade opinion som gett kraft åt många regeringars ansträngningar att minska spänningen, öka säkerheten, vidga och fördjupa det mellanfolkliga samarbetet och till sist göra freden till ett bestående och oåterkalleligt tillstånd.

En mycket viktig uppgift för den sistnämnda konferensen blir att förmå Frankrike, Kina och ytterligare några stater att biträda icke-spridningsavtalet och att stärka kontrollorganisationen så att kärnkraftens fredliga användning inte av någon stat kan transformeras till militär. Den viktigaste uppgiften av alla förblir givetvis att hejda den nukleära kapprustningen och få till stånd en total nukleär avrustning. Så länge det finns 7 000 amerikanska kärnstridsspetsar enbart i Västeuropa är det verkligen motiverat att en bred opinion har uppmärksamheten riktad mot detta ständiga, verkliga hot och inte avleds av kampanjer om verkliga eller hypotetiska hot av en helt annan och oändligt mycket mindre storleksordning. Mot bakgrunden av den utveckling i positiv riktning som varit så tydlig i Europa kontrasterar USA-imperialismens desperata ansträngningar att hålla krig och förtryck i gång i andra delar av världen. ”Henry Kissinger vill inte ha fred i Cambodja under Sihanouks ledning”, hette det i en JE ledarartikel i den amerikanska tidskriften The Nation den 8 mars. ”Men han kan inte vinna i Cambodja och det är tydligt att han förlorar om det inte blir en amerikansk invasion i stor skala. Att kriget inte tjänar några ideologiska syften är förenligt med Kissingers förakt för ideologi som grund för maktpolitik ——--. Hundratusentals blöder och svälter och dör bara för att upprätthålla vår utrikesministers rykte som världens kanon nummer ett.” USA:s kongress antog 1973 en lag som förbjöd regeringen att direkt eller indirekt använda budgetmedel för kriget i Cambodja och Sydvietnam. Men sedan länge har USA s.k. privata flygbolag, som kan fortsätta interventionen med flygvapnets plan och flygvapnets piloter. Sedan planens militära tecken målats över och piloterna fått en civil maskering kan USA:s regering fortsätta att hålla de genomruttna regimerna i Phnom Penh och Saigon under armarna. Svenska regeringen borde nu också formellt erkänna realiteterna i Cambodja och Sydvietnam genom att upprätta fulla diplomatiska förbindelser med de regeringar som så länge, så tappert och så skickligt varit sina folks legitima företrädare. Svenska regeringen borde nu utan ytterligare dröjsmål erkänna PRR och GRUNC. Det är också nödvändigt att alla regeringar, som i olika former stöder de indokinesiska folken, uttalar sin mening, klart och kraftfullt, mot USA-regeringens fortsatta intervention i Indokina. I Chile fortsätter terrorn. Också där stöds den alltmer isolerade militärjuntan med alla medel av det officiella USA, som ju också har ansvaret för att militärjuntan kom till makten. Jag deltog i den session som Internationella kommissionen för undersökning av juntans förbrytelser i Chile höll i Mexico City den 18-21 februari i år. De föregående sessionerna i Helsingfors och Köpenhamn fick — liksom denna session — solidaritetstelegram från statsminister Olof Palme och statsministrarna i bl.a. de övriga nordiska länderna. Också i Mexico City fick Internationella kommissionen stöd av regeringen i värdlandet. Mexicos president, Luis Echeverria, höll öppningsanförandet i De sköna konsternas palats, som fylldes till trängsel av 3 000 personer från 35 länder.

Bara i tre länder har de beretts en någorlunda trygg fristad — i Costa Rica, Colombia och Mexico. I andra länder, som i Argentina, lever de under outhärdliga förhållanden och i ständig fruktan för att bli utlämnade till tortyr och en ofta säker död. Frågan är på vad sätt Sverige skulle kunna bidra utöver de stora insatser som gjorts här för att ta emot chilenska flyktingar. En möjlighet, kanske den bästa, skulle vara att bistå de flyktingar som tagits emot i de nämnda latinamerikanska länderna. Bidrag till deras försörjning, utbildning och sysselsättning där skulle möjliggöra för flyktingar i andra länder, såsom Argentina, att komma dit och få leva under tillfredsställande förhållanden, tills den chilenska motståndsrörelsen störtat juntan och återupprättat ett fritt och demokratiskt Chile. Till sist bara några kommentarer till ett utrikespolitiskt engagemang som står stick i stäv mot den politik som svenska regeringen för i FN, vid de internationella konferenserna och gentemot folken i bl.a. Indokina och de tidigare portugisiska kolonierna. Jag syftar på vad som omväxlande kallas IEP, IEA och ”oljeklubben” men som jag i interpellationsdebatten med utrikesministern den 4 februari kallade ”Kissingers neokolonialistiska petroleumfront”, ett namn som mera korrekt karakteriserar denna organisation. Jag kan inte nu inom ramen för den tid jag har till mitt förfogande gå i polemik mot handelsministern, men mitt partis ordförande, Lars Werner, har redan berört detta tema. Vänsterpartiet kommunisterna kräver att regeringen avstår från att engagera Sverige i denna USA-ledda blockbildning. Vårt land kan och bör köpa oljan direkt från producentländerna. Vi bör nationalisera de multinationella energiföretagen i Sverige. Detta är det enda acceptabla alternativet till att underordna svensk energipolitik under USA:s och de multinationella bolagens välde. Detta är ett alternativ till gagn för både det svenska folket och folken i u-länderna.

Herr talman! Med hänsyn till karaktären på de inlägg som har gjorts i denna debatt tror jag att jag i detta tiominutersinlägg kan begränsa mig till att ta upp några frågor som har rests.

Den bör alltså i det avseendet lämna ett större utrymme för u-länderna att använda sig av Valutafonden. Dessutom har förslag lagts fram om ytterligare särskilda åtgärder inom ramen för både Världsbanken och Valutafonden, som skall ta sikte på u-ländernas situation. Det som diskuteras är dels en möjlighet till ån till subventionerade räntor i Världsbanken, det som har kallats ”tredje fönstret”, dels ett liknande arrangemang inom Valutafondens oljefacilitet. De här båda förslagen bearbetas nu inom banken och fonden. Herr Burenstam Linder tar upp den i och för sig viktiga frågan om skyddsklausulerna vid de kommande GATT-förhandlingarna. Det finns ett samband mellan skyddsklausuler och den grad av tullavveckling som man kan uppnå i internationella förhandlingar. Allt tyder nämligen på att en långt gående handelsliberalisering förutsätter att man samtidigt skapar möjligheter att skydda sig vid s.k. marknadsstörning. Jag instämmer i herr Burenstam Linders uppfattning att förhandlingarna i GATT inte får leda till arrangemang som gör att skyddsåtgärder kan tillgripas på ett otillbörligt och icke avsett sätt. Med andra ord: De får inte bli ett bidrag till allmän protektionism, utan de skall tjäna syftet att underlätta en liberalisering av världshandeln. Frågan om selektiva skyddsåtgärder, som herr Burenstam Linder vände sig mot, är mer komplicerad än han låter påskina. Nuvarande GATT regler innebär att man vid marknadsstörande import får tillgripa skyddsåtgärder, men de måste vara icke-diskriminatoriska, dvs. de kan inte sättas in bara mot det eller de länder som förorsakar marknadsstörningen. Även i sammanhanget helt oskyldiga länder — som inte stör någon marknad — drabbas, och det anser vi strider mot det övergripande syftet med GATT. Samtidigt är jag medveten om att det, om vi nu legaliserar selektiva skyddsåtgärder — vilket jag ännu inte vet —, finns problem som måste lösas i sammanhanget. Det blir en uppgift för våra förhandlare att bidra till en väl avvägd förhandlingslösning. Men jag delar alltså inte herr Burenstam Linders uppfattning att vi skulle sträva åt andra hållet och vid förhandlingarna försöka undanröja tanken på selektiva skyddsåtgärder. Jag vill också säga till herr Burenstam Linder att den parallell han drar med Sveriges läge under EG-förhandlingarna kanske inte är helt lyckad. Jag vill i min tur påminna herr Burenstam Linder om att den förutsättning som moderata samlingspartiet då, och tydligen också nu, arbetade med — att ett neutralitetsförbehåll kunde göras — inte existerade. Jag har i den här kammaren vid flera tillfällen försökt göra klart för företrädare för moderata samlingspartiet att vi hade fått entydiga besked om att man inte genom något förbehåll kunde dra sig undan från de politiska syftena med den europeiska gemenskapen om man ville bli medlem. Men den pedagogiken har ännu inte gått in hos moderata samlingspartiets ledning, det är tydligt.

Vi kommer naturligtvis i anslutning till GATT förhandlingarna att undersöka i vilken utsträckning vi också kan förbättra det varuurval och det system vi har. Genom tullsänkningar och särskilda tullförmåner för u-länderna är nämligen i dag i stort sett 85 96 av den totala importen från de här länderna tullfria i Sverige. Med andra ord: I dag tullbeläggs bara ett fåtal varor. Det är dels de mycket känsliga produkterna på textil-, konfektions-, skooch läderområdena, dels vissa produkter som faller under jordbruksregleringen men tulltekniskt klassas som industrivaror. Från de länder — inte 59 utan 66 - som nu har erbjudits tullpreferenser uppgick den totala importen till Sverige till ungefär 3,5 miljarder kronor under 1973. Av detta belopp omfattades 324 milj.kr. av det svenska preferenssystemet och därmed av tullfrihet. 3,1 miljarder kronor faller alltså utanför preferenssystemet. Man måste fråga sig: Varför? Den första och mycket enkla förklaringen är att ungefär 2 miljarder kronor av denna import redan tidigare var tullfri. Då återstår alltså 1,1 miljarder kr. Av dem utgjordes 630 milj.kr. av kaffe. På kaffe utgår en mycket låg tull, 3 å 4 96. Den har inte någon handelspolitisk syftning utan en fiskal innebörd. 500 milj.kr. ligger alltså inom vår känsliga sektor, dvs. textil, konfektion, skor och läder. Vi förbättrade för någon tid sedan — det var den 1 januari 1973 — preferenssystemet på det sättet att ytterligare ett antal varor lades in. Det gällde för u-länderna så pass intressanta produkter som fruktkonserver, vindruvor och vin. Under fjolåret beviljades ytterligare ett antal länder förmånsbehandling. Vi utvidgade alltså gruppen. Jag kan konstatera att de möjligheter till förmånsbehandling som nu finns under 1973 utnyttjades till 73 96. Internationellt sett är det en mycket hög siffra, kanske den högsta i världen. Herr talman! Jag har velat lämna denna redovisning därför att folkpartiet driver tesen att det finns omedelbara möjligheter att utvidga det svenska preferenssystemet för utvecklingsländerna. Jag måste fråga herr Wirtén: Kan man mot den bakgrund jag har målat upp ange vilka varuområden vi skall lägga under tullfrihet? Den motion som folkpartiet har väckt ger inte någon vägledning i detta grundläggande avseende.

Herr talman! Jag är överens med handelsministern om att stödfonden uppenbart till sin effekt ökar volymen på kreditmarknaden och därför också bör kunna vidga möjligheterna för u-länderna till lån i oljefaciliteten. Handelsministern gav en intressant information beträffande utvecklingen av de ytterligare särskilda åtgärder som planeras, t.ex. den subventionerade räntan i Världsbanken. Min fråga såsom en logisk följd av denna information blir: Anser den svenska regeringen att detta är tillfredsställande? Vilken är den svenska regeringens viljeinriktning när det gäller möjligheterna att vidta åtgärder för att utjämna förhållandena mellan rika och fattiga länder och därmed skapa förutsättningar för avspänning i världen? Sedan, herr talman, vill jag kommentera vad handelsministern senast sade om handelshindren. Jag skulle vilja komplettera med att konstatera att det knappast räcker med att analysera problemen. Regeringen måste också agera mot de protektionistiska tendenserna. Min fråga är: Vilka åtgärder planerar man för att komma till rätta med de oroande företeelser i protektionistisk riktning som vi nu med växande intensitet varseblir? Låt mig till sist säga att det finns också en positiv sida i detta, nämligen utvecklingen av handelsutbytet med de oljeproducerande länderna. Det hade varit av värde om handelsministern här hade kunnat redovisa hur detta samarbete utvecklas och vilka åtgärder som är aktuella för att ytterligare utveckla handelssamarbetet med dessa länder.

Herr talman! Jag tror faktiskt att jag begriper sambandet mellan tullavveckling och skyddsklausuler ungefär lika bra som handelsministern. Vad jag konstaterade i mitt förra inlägg var att sådana skyddsklausuler som nu finns kan börja förtydligas, detta alldeles särskilt om tullpolitiken medför att olika näringsgrenar ligger allt öppnare för snabbt skiftande internationella konkurrensförhållanden. Jag vill emellertid understryka än en gång att jag anser att det är ett väsentligt svenskt intresse att dessa klausuler inte utformas så att de blir en ofta utnyttjad ersättning för tullar. Här finns nämligen en ganska påtaglig risk för att när de handelspolitiska instrumenten blir mer och mer selektiva får ett litet land, under tryck från större länder, svårt att använda dessa selektiva åtgärder, samtidigt som det lilla landet har svårt att protestera när större länder tillämpar åtgärderna. Detta tror jag faktiskt att handelsministern nästan skulle vara beredd att instämma i. Sedan har vi frågan om min parallell mellan den internationella energipolitiken och EG-förhandlingarna. Den var inte så lyckad, sade handelsministern. Det är klart att alla paralleller haltar en smula, men jag tycker att den här är ganska lyckad. Först och främst var krislägessituationen mycket aktuell i EG-diskussionerna, och vi har ju en parallell här. Vad sedan gäller neutralitetsförbehållet ändrade regeringen inställning i frågan huruvida man skulle förhandlingsvägen undersöka möjligheterna att få ett sådant förbehåll. Regeringen ändrade sig långt innan man hade undersökt dessa möjligheter. Om regeringen sedan i efterhand finner att det kan vara lämpligt i en debatt, t.ex. den vi för i dag, att göra gällande att ett sådant förbehåll inte skulle kunna medges, så anser jag att det inte har så stort bevisvärde. I fråga om den internationella energipolitiken har det ju visat sig möjligt att få ett neutralitetsförbehåll. Varför hade det inte varit sannolikt, ifall den svenska regeringen hade önskat det, att den också skulle ha kunnat få ett sådant förbehåll i avtalet med EG? Vidare har vi frågan om valutasamarbetet. Det finns en allvarlig risk — och det skulle vara intressant att höra handelsministerns uppfattning här — att kostnadsnivån kommer att stiga snabbare i Sverige än i andra länder. Är handelsministern beredd att säga att regeringen måste driva en bättre antiinflationspolitik, om det skall vara möjligt att utnyttja de fördelar som handelsministern i deklarationen menar är förenade med detta valutasamarbete?

Herr talman! Det finns en rad skäl för att vidga u-ländernas möjligheter att komma med i den internationella handeln. Jag tror inte att det behöver råda någon motsättning mellan handelsministern och mig om detta. Låt mig bara peka på en sådan sak som att exportinkomsterna naturligtvis spelar en betydligt större roll för dessa länder än hela det offentliga biståndet från den övriga världen och att handelsutbytet påskyndar hela den ekonomiska utvecklingen i u-länderna på ett alldeles speciellt sätt. De har ju en ojämnt sammansatt export. Det är råvaror som de exporterar i första hand, och flera av länderna är beroende av bara ett fåtal råvaror. Man kan vidare peka på hur faktiskt u-ländernas andel av världshandeln har sjunkit under senare år och hur flera av i-länderna har speciellt höga tullar på färdigvaror, som just dessa länder har behov av att sälja mer av — och lägre tullar på råvaror som u-länderna skulle kunna förädla. Detta är alltså några skäl — det finns betydligt fler — som talar för att den linje vi i folkpartiet har kämpat för, att vidga u-ländernas chans i den internationella handeln, varit välmotiverad. Vi är i och för sig beredda att säga att regeringen i olika sammanhang - i GATT-förhandlingarna och vid den årliga översynen inom OECD av systemet med tullpreferenser för u-länderna — har tryckt på för att få förbättringar i också andra länders handelsförmåner för u-länderna. Men det hindrar inte, herr talman, att man kan konstatera att också Sverige har bibehållit tullar på områden där u-länderna är särskilt konkurrenskraftiga och att regeringen har ingripit mot u-landsimport när den enligt regeringens bedömning har tenderat att konkurrera för hårt med svenska företag. Att här precisera vilka varor man skall ta med utöver dem som nu finns med låter sig knappast göra. Den debatten måste föras i annat sammanhang, och därför avstår jag från det för dagen. Men låt mig till sist säga, herr handelsminister, att om vi nu själva har varit generösa i några fall, så är väl en huvudroll i fortsättningen att också se till att andra länder går i samma spår och gör det i allt snabbare takt för att ge u-länderna en ökad chans i världshandeln.

Herr talman! Jag tycker att behandlingen av u-länderna verkligen sticker en i ögonen när det gäller Kissingers oljefront. Algeriets hållning är representativ för den oro som åtskilliga av dessa länder ger uttryck åt, uttryck som praktiskt taget inte alls refereras i svenska massmedia. När de 13 OPEC-staterna höll sin toppkonferens i Alger i början av denna månad, var det betecknande att oljefrågan kopplades med frågan om andra råvaror och den s.k. tredje världens utvecklingsproblem. Observatörer från u-länderna var närvarande, I sitt hälsningsanförande den 4 mars föreslog Algeriets president Houari Boumedienne att OPEC bildar en specialfond på mellan 10 och 15 miljarder dollar för att göra de oljeproducerande ländernas exportöverskott tillgängligt för länder som befinner sig på utvecklingens väg. Beträffande vissa oljeproducerande länder — Boumedienne syftade tydligen på IEA — sade han bl.a. följande: ”Trots OPEC:s framgångar avstår imperialismen inte så lätt från sina privilegier. Det våldsamma ordvalet, de öppna hotelser som uttalats som svar på justeringen av oljepriserna, och alla planer som syftar till att förstöra dessa åtgärders effektivitet är ett karaktäristiskt uttryck för imperialismen.” Boumedienne fortsatte: ”I denna nya fas av våra relationer med de industrialiserade länderna bör vi. fördubbla vår vaksamhet om vi vill försvara och konsolidera vad vi vunnit i vår kamp hittills.” Också av det utkast till en ”högtidlig deklaration” som OPEC-konferensen offentliggjorde den 6 mars framgick klart vilken skarp motsättning det finns mellan OPEC och Kissingers neokolonialistiska petroleumfront.

Herr talman! Herr Åsling vidgade med ett raskt grepp den här debatten till att omfatta hela den svenska biståndspolitiken, då han efterlyser den svenska regeringens viljeinriktning när det gäller utjämningen mellan rika och fattiga länder. Jag tror inte att vi nu har möjlighet att ta upp en debatt om hela den svenska biståndspolitiken. Men låt mig svara på herr Åslings mera konkreta och näraliggande fråga, nämligen om regeringen anser att läget är tillfredsställande. Svaret är ett rungande nej. Det som borde göras och det som i en enkel anständighets namn måste ske är att alla de länder som har ställt ut stora löften också, åtminstone i ringa mån, börjar uppfylla dem när det gäller det reala resursstödet från itill u-länder. Jämfört med det gapande hålet i i-ländernas solidaritet med u-länderna spelar naturligtvis de här arrangemangen i Valutafonden och Världsbanken en mycket liten roll. U-ländernas situation är nästan desperat i en rad fall. Men, herr talman, om jag nu går över till vad den här debatten egentligen skulle handla om, så ville herr Åsling också ha reda på hur Sverige angriper de oroande företeelser till protektionism som har dykt upp på sistone.

Jag kan försäkra herr Åsling att vi gör där vad som från svensk sida rimligen kan åstadkommas för att bekämpa den utveckling som eventuellt hotar. Sedan kan jag tillfoga att herr Åsling kan göra en personlig insats genom att rösta ner den moderatmotion som är ett mycket oroande tecken på protektionism i den här riksdagen, nämligen en motion undertecknad av herr Magnusson i Borås som första namn och som kräver en utvidgning av det svenska importlicenssystemet för att skydda svensk industri. Jag rekommenderar herr Åsling att studera den motionen. Hotet är närmare än vad han tror. Vad slutligen gäller herr Åslings uttalande om samarbetet med oljeländerna tror jag att jag enklast och kortast klargör läget om jag upplyser om att vi har slutit ett samarbetsavtal med fem länder som tillhör gruppen oljeexporterande, nämligen Algeriet, Egypten, Irak, Libyen och Iran. På den grunden fortsätter vi nu en konkretisering av samarbetet. I april månad blir det ett möte mellan Sverige och Iran i den blandade kommission som tillsatts för att administrera avtalet. Till herr Burenstam Linder skulle jag vilja säga att jag tror att det ändå kvarstår en missuppfattning i varje fall när det gäller herr Burenstam Linders sätt att uppfatta mitt tänkande i den här frågan. Läget är i dag sådant att det för det mesta vidtas åtgärder utan stöd av några regler och utan att någon internationell organisation eller överenskommen ordning finns. Det leder i många fall till att konsekvenserna blir svårare i detta disciplinlösa tillstånd än om vi skulle ha någon form av disciplin på det här området. För små länder, som alltid lever ett farligt liv, tror jag för det första att risken för att utsättas för selektiva åtgärder är betydligt mindre än för stora länder. Det måste vara rätt svårt för ett litet land att störa ett stort lands marknad. Det är den konstellationen herr Burenstam Linder framför allt tänker på. För det andra vet vi när det gäller just fallet Sverige att marknadsstörningar och ingripanden av den här typen i allmänhet är aktuella mot lågprisländer. För att referera till herr Burenstam Linders egna farhågor i den här talarstolen för en stund sedan vill jag säga att Sverige avgjort inte tillhör den gruppen. Den koordinering av den ekonomiska politiken som herr Burenstam Linder talar om är naturligtvis i särskilt hög grad önskvärd mellan länder som har ett fastare valutapolitiskt samarbete. Vi har i en rad sammanhang haft diskussioner med våra partner i den s.k. ormen och, framför allt till det stora överskottslandet Västtyskland, riktat mycket klara och entydiga vädjanden och uppmaningar att driva en mera expansiv politik. Det är i Tysklands fall motiverat både av valutasituationen och av att man där har en förmånligare kostnadsutveckling än i flertalet andra länder. Däremot tycker jag att det är tidigt att nu ta fram någon ekonomisk-politisk sorgekrans i vad gäller Sveriges framtida kostnadsutveckling. Förhandlingar pågår, och avtal må slutas innan vi utfärdar domar av det slag som herr Burenstam Linder vill komma med nu. Herr Wirtén viker av i den här debatten, och jag tycker det är klokt av honom. Sverige är — det råder inget tvivel om den saken — det in dustriland som har öppnat sina gränser för u-länderna när det gäller det känsliga textiloch konfektionsområdet mera än något annat land. Vår import per invånare av textilprodukter från utvecklingsländerna är den största i världen. Mångdubbelt större än vad övriga industriländer f. n. kan redovisa. Den ekonomisk-politiska bakgrunden till detta kan vi avläsa t.ex. i den moderatmotion som jag nämnde. Slutligen måste jag till herr Takman säga att vi skall diskutera oljeklubben senare när regeringens proposition behandlas i riksdagen. Men det är två saker som slår mig. Jag har alltid lyssnat till herr Takman med intresse, för jag tycker att han har varit en lågmäld och ofta eftertänksam talare, och det är inte vanligt för hans partis medlemmar. I det här fallet tycks själva det namn som herr Takman tilldelar klubben —- Kissingers oljefront — vara tillräckligt för att utlösa alla aggressionerna. Sedan får ingen reda på vad denna oljefront egentligen består av. Herr Takmans partiledare stod här i förmiddags och sade att den är en imperialistisk organisation. Det var allt han brydde sig om att meddela omvärlden. Någon förklaring av innehållet får vi inte. Läget är ju det att denna oljeklubb, IEA, inte har några instrument som kan användas för ekonomisk krigföring eller ekonomisk aggression. Herr Takman borde också tänka sig för, när man just nu förbereder den första, mycket fredliga samtalsomgången mellan producentoch konsumentländer. Om Algeriet, Iran, Saudiarabien, Venezuela och ett antal u-länder uppfattar oljeklubben som denna mycket krigiska, aggressiva organisation, varför är man då beredd att sätta sig ner med i stort sett de länderna den 7 april och börja resonera? Jag förstår inte upphetsningen i herr Takmans resonemang i den här frågan. Mycket har den måhända att göra med att namnet på en viss utrikesminister kommer in i bilden; sedan startar maskinen och utlöser alla aggressionerna.

Herr talman! Det var värdefulla kompletteringar till regeringsdeklarationen som handelsministern gav. Det var också ett rejält besked när det gäller regeringens syn på hela u-hjälpsproblematiken. Vi har verkligen inte ett tillfredsställande förhållande på den punkten. Vad jag efterlyste var regeringens syn på möjligheterna att vidareutveckla valutafondsoch stödfondsarrangemangen i den riktning som vi från centerns sida tidigare förespråkat, så att de skulle kunna ställa ökade resurser till u-ländernas förfogande. Jag hoppas att det i det fortsatta arbetet i dessa institutioner skall bli möjligt att hitta vägar för att lätta de ekonomiska bekymren för de verkligt fattiga länderna i världssamhället. Jag frågade vilka åtgärder man planerar för att råda bot för eller stävja de protektionistiska tendenserna. Handelsministern svarade att kontakter pågår, och det är bra och nödvändigt. Jag hoppas att dessa kontakter —- även utanför de tre organ där dessa diskussioner egentligen skall föras —- kan ge resultat. Det bör också vara angeläget att ha direkta kontakter med våra handelspartner i dessa frågor, och jag förutsätter att vi har Nr 40 BER : | : Onsdagen den Det vär också fitressent att få veta att vina slutit avtal med fem 19 mars 1975 av de oljeproducerande länderna och att aktiviteten på detta område, = som jag tror är ytterst värdefull, fortsätter. Jag tror att förhandlingarna = Utrikes-, handels med oljeländerna om utvidgat samarbete är ytterst väsentliga med hänsyn = och valutapolitisk till övriga internationella aktiviteter vi bedriver. Engagemanget i stöd — debatt fonden, i oljeklubben etc. bör ses mot bakgrund av dessa bilaterala kon takter. Över huvud taget bör sådana kontakter kunna avbalansera vårt beroende av internationella block. Jag ser kontakterna med oljeländerna som en parallell till vidgade nordiska kontakter; de är ägnade att av balansera vårt internationella beroende.

Herr talman! Herr Feldt nämnde i sin replik en moderat motion som han uppgav föreslog en oroande licensgivning för att skydda svensk industri. Men vad som föreslås i motionen av herr Magnusson i Borås är skydd för en bransch av svensk industri, nämligen textilindustrin. Det kanske borde påpekas. Jag tycker för min del inte att man har anledning att slå in på den vägen. Regeringens näringspolitik har skapat allvarliga svårigheter för textilindustrin, men jag tycker själv att dessa svårigheter skall lösas med andra medel än handelspolitiska. Men låt mig visa att handelsministern inte är särskilt logisk i sitt resonemang. I nästa andetag säger han nämligen att skyddsklausuler inte är avsedda att användas mot länder som Sverige utan mot lågprisländer. Det innebär väl då att handelsministern ställer sig bakom krav på sådan licensgivning för att skydda sig från t.ex. en allvarlig ökning av textilimporten från vissa u-länder. Han har därmed nästan ställt sig bakom den motion som herr Magnusson i Borås brukar väcka varje år. Så till frågan om växelkurspolitiken. Om regeringen tror att det räcker att skriva brev till den socialdemokratiske regeringschefen i Västtyskland om att han inte bör föra en arbetslöshetspolitik utan en stimulanspolitik, så tror jag att vår regering har fel. Man kan inte begära av andra länder att de för att Sverige skall få det bättre skall avstå från att slå vakt om det de vill slå vakt om. Vi måste här ta ett eget ansvar. F. n. måste vi se till att vi inte får alltför stora prisoch kostnadsstegringar, och det måste vi själva ta ansvar för genom att föra en bättre ekonomisk politik. Att säga detta är inte att i förväg ta ut någon sorgekrans över svensk ekonomisk politik, eller hur det nu hette i handelsministern vokabulär — de synpunkterna framför vi för att förhindra att herr Feldt i efterhand tvingas att lägga en sorgekrans på regeringens ekonomiska politik. Handelsministern hade i sin replik inga synpunkter på de argument beträffande neutralitetsförbehåll och tidigare EG-förhandlingar som jag framförde. Det kan möjligen bero på att handelsministern avser att kom 81 mentera dem i sin sista replik, som jag enligt de debattregler vi har inte har rätt att invända emot.

Herr talman! Att jag inte ville gå vidare in i någon detaljdebatt om vilka varor som närmast bör tullbefrias vid export från u-länderna till Sverige beror i och för sig inte på att jag tror att vi har kommit så långt vi kan. Det finns naturligtvis möjligheter att utvidga den listan, men jag menar att platsen för en sådan debatt är knappast här och nu. I den motion som handelsministern refererade till pekar vi också på att man med andra åtgärder kan hjälpa u-länderna i deras strävan att komma in på världsmarknaden mer ordentligt än med de få procent som de nu har. Där pekas framför allt på saker som supplementär finansiering, dvs. om det föreligger en situation med sådana prisfall som vi under senare tid kunnat notera på råvarorna med undantag av oljan, bör man kunna organisera hjälp för att bistå u-länderna. Många gånger är det också fråga om råvaror som inte tål någon längre lagerhållning. Därför bör man kunna lämna tekniskt bistånd även i sådana sammanhang. Att försöka verka för mer organiserad marknadsuppdelning av uländernas handel är en tredje väg, och det finns ytterligare några andra åtgärder som vi pekar på för att underlätta u-ländernas handel. Handelsministern sade tidigare ungefär så här, att de länder som ställt ut löften borde också infria dem i fråga om resursöverföringar till uländerna. Just det! Den svenska riksdagen och regeringen har ju sju år i rad lovat u-länderna att 1974/75 avdela 1 96 av bruttonationalprodukten till u-hjälp. Jag hoppas att det löftet skall infrias, herr Feldt.

Herr talman! Jag är ledsen om jag har höjt rösten, men det är ganska svårt att vara behärskad i en debatt om förhållanden som är så komplicerade som dessa och som samtidigt behandlas här såsom enbart tekniska angelägenheter.

Dessa uttalanden hade i sin tur föregåtts av andra ännu klarare uttalanden och dessutom läckor från Pentagon att man hade en militär operationsplan med kodbeteckningen Petroland för den eventualiteten att det skulle bli ett oljeembargo. Man skulle då ockupera delar av eller hela oljeproducerande länder. 5 Det kan väl inte heller ha undgått herr Feldt att syftena med denna oljefront mycket klart har uttalats bl.a. av Henry Kissinger. Kissinger är ju inte vem som helst. Han har sysslat med råvaruaffärer förut. Jag vill påminna om kopparn i Chile. I sin egenskap av ordförande i 40 kommittén såg Kissinger till att CIA hade möjligheter att hjälpa fascisterna i Chile att göra kuppen mot den lagliga demokratiska regeringen. Det är alltså samme Kissinger som nu är ledande namn i petroleumfronten.

Herr talman! Jag vill sluta det här replikskiftet med att göra några få kommentarer. När det gäller utvecklingen av eventuellt nya stödarrangemang i Världsbanken åt Valutafonden är det i dag inte mera att säga härom, herr Åsling, än att här pågår utvecklingsarbete i banken respektive fonden. Det följs av vår för Norden gemensamma exekutivdirektör och övrig personal. Så fort någonting finns att rapportera från det arbetet skall vi göra det. Jag hade alls inte tänkt återkomma till EG, herr Burenstam Linder. Jag glömde helt enkelt bort att säga vad jag hade tänkt säga i min förra replik. Jag ämnade bara konstatera att i den här frågan blir vi inte överens hur många gånger vi än försöker rekonstruera våra EG-förhandlingars historia. Däremot måste jag uppmana herr Burenstam Linder att studera den motion som herr Magnusson i Borås m.fl. moderater har väckt. Den handlar det här året nämligen inte om textilindustrin. Den handlar om den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin, och det är betydligt mer. I själva klämmen sägs det att riksdagen hos regeringen bör begära att ”inom ramen för GATT, EG och EFTA licensgivningen avseende importen från låglöneländerna tillämpas så att fortbeståndet av eljest livskraftiga svenska företag icke äventyras samt att begränsning av importen från dylika länder vidtas i större utsträckning än som f.n. sker”. Detta är, som jag ser det, en allvarlig utvidgning av det protektionistiska tänkandet i moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Det omdömet står jag för. Sedan tror jag förstås att motionen vid behandlingen röner det öde som den förtjänar. Jag konstaterar att något uppslag eller någon idé om hur och till vilka nya varor preferenssystemet skulle kunna utvidgas har herr Wirtén inte kommit med i den här diskussionen. Det är synd att han inte har tagit chansen att redovisa vad som kan ligga bakom folkpartiets framstöt i denna fråga, men det kanske flyter upp under den vidare behandlingen i riksdagen. Slutligen till herr Takman. Det är rätt typiskt att alla de uttalanden som herr Takman refererar till, antingen han beskriver oljeklubbens syften eller Mellanösternpolitiken, är uttalanden som har gjorts av den amerikanske utrikesministern. Nu gällde herr Kissingers uttalande beträf fande militära interventioner i Mellersta Östern inte oljeklubben — det gällde USA. Men det må vara. Ännu beklagligare, kanske beklämmande, är att herr Takman inte har brytt sig om att studera den proposition där oljeklubbens syften anges. Det är nämligen oljeklubben som anger oljeklubbens syften, inte herr Kissinger. Detta är en citatteknik som jag känner igen från andra sammanhang, men inte desto mindre gör den mig beklämd. Studera de syften som har angivits! Observera också att varje utvidgning eller förändring av dessa syften kräver enhällighet bland oljeklubbens 18 medlemsländer. Det betyder alltså att länder som Sverige, Schweiz och Österrike också skall ställa upp på Kissingers konfrontationslinje för att den skall bli verklighet för oljeklubben. Jag vill ha detta ordentligt utsagt i den här lokalen, eftersom jag tycker att herr Takman försökte sprida förvirring härom.